Fru talman! Jag har inget som helst emot en parlamentarisk utredning, fru Kristensson. Jag yrkade ju bifall också till den reservation vari en sådan krävs och alltså inte bara till den reservation som avser min motion. Vi skall inte spela ut det ena mot det andra utan alltså göra någonting även åt nuläget. Jag vill gärna ställa mig bakom det mesta av vad fru Kristensson sagt om angelägenheten av att det nu vidtas vidgade åtgärder på det här området. Även jag förväntar mig att det verkligen görs ytterligare praktiska insatser i nuläget mot narkotikaskadorna på initiativ av det särskilda samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk eller på annat sätt. Beträffande frågan om tvång och frihet i narkomanvården är det ett överraskande sammanträffande att ett stort sammanträde just nu och i morgon pågår här i huset med socialutredningen, där ett mycket betydande antal experter utfrågas av utredningen om just denna problematik. Vi behandlar den frågan mycket grundligt i utredningen. Jag vill för min del vänta med att ta ställning till den frågan tills vi har trängt igenom problematiken — den är naturligtvis mycket svår och komplicerad. Att det kan behövas tvång i vissa fall är vi säkerligen alla överens om; det är bara fråga om var och hur gränserna skall dras.

Fru talman! Enigheten bland samtliga talare har varit stor i fråga om de skador som alkoholoch narkotikamissbruket åstadkommer; oenigheten har börjat när vi diskuterat vilka olika metoder man skall använda för att komma till rätta med missbruket. I motionen 784 har vi motionärer föreslagit en annan vinkling av denna problematik. Vår principiella inställning är att nykterhetsvården måste ges sådana ökade resurser att man verkligen har möjlighet att ta hand om de personer som blir skadade och att kostnaderna till allra största delen skall bäras av dem som själva använder alkohol. Vi vet att samhällsförlusten på grund av alkoholhanteringen uppgick till — om vi tar 1967 som exempel — någonting mellan 2,2 och 8,7 miljarder kronor. Det innebär alltså att samhället för närvarande subventionerar alkoholbruket. Vi skulle egentligen behöva ta ut motsvarande belopp för alkoholvarorna utöver nuvarande priser för att alkoholkonsumenterna skulle anses ha betalat varans verkliga pris. Den som använder alkohol nu betalar egentligen inte vad den kostar. Frågan är om detta är riktigt från ekonomisk, social eller moralisk synpunkt. Vi befinner oss i ett läge där vi ställs inför nästan olösliga problem på det ekonomiska området, framför allt när det gäller sjukvården. Vi vet också genom vissa undersökningar att en sjättedel av sjukhusplatserna tas i anspråk av personer som har fått sina sjukdomar på grund av alkoholmissbruk. I det läget måste man finna en ordning som innebär att de som missbrukar alkohol kan få den effektiva hjälp de behöver både för det som drabbar dem själva och för det som indirekt drabbar deras omgivning — den närmaste familjen och andra som berörs — och så att bruk som tenderar att bli missbruk kan motverkas innan det leder till medicinska skador. Jag instämmer helt och hållet i vad fru Eriksson i Stockholm har sagt om den defaitism som präglar utskottets yttrande. När man är ny i riksdagen har man kanske en övertro på riksdagens förmåga att lösa samhällsproblemen, och när man som riksdagsman ger sig ut och talar politik möter man också hos allmänheten den övertron. Jag är litet skrämd över att behöva konstatera att de som i dag har talat i denna fråga nästan genomgående är äldre människor och personer med mycket starkt socialt engagemang och ofta också aktiva medlemmar i kristna samfund och nykterhetsorganisationer av olika slag. Den yngre generationen av riksdagsledamöterna saknas fullständigt i den här debatten. Man frågar sig om inte dessa problem också engagerar ungdomen. Vi vet att upptäcker vi gift i någon gädda i någon å någonstans så kopplas massmedia genast på och alla blir engagerade av problemet. Men det giftmissbruk som vi för närvarande ser — t.ex. runt det här huset — tycks engagera bara väldigt få människor. Det är beklämmande att läsa vad dr Carl Carlsson på Lillhagens sjukhus i Göteborg säger i vissa tidningsartiklar just nu: att han måste sluta med sin forskning i alkoholfrågan, han måste över huvud taget sluta med att försöka väcka politikerna för de här frågorna, eftersom politikerna inte inser allvaret och låter sig väckas. Häromdagen presenterades en amerikansk undersökning, som refererades i många tidningar, om alkoholistbarnens situation. Här skapar vi å ena sidan en skola där vi bygger ut elevvården, som skall ta hand om barnen så mycket som möjligt, men å andra sidan bidrar vår samhällsutveckling till att skapa en social miljö som motverkar skolans arbete. Det sades i den här undersökningen att barn i alkoholistfamiljer redan från början blev skrämda, ensamma, alienerade, frustrerade — alla de modeord som vi ibland använder — utstötta av kamraterna därför att de led av föräldrarnas eller den ena förälderns alkoholistsjukdom. De vågade aldrig ta med sig några kamrater hem; de kunde inte umgås hemma, eftersom de inte ville visa upp hur de hade det i hemmet. Problemet var också, när fadern var alkoholist, att mamman ganska snart började överföra sin modersomsorg till den alkoholskadade mannen och lämnade barnen åt deras öde, vilket gjorde att de ännu mera blev socialt och emotionellt störda på olika sätt. Det är ganska skrämmande att de personer — och vi hör väl dit — som har lyckats lösa sina egna problem på det här området ser bort ifrån att en hel del människor inte klarar av denna situation och utlämnar barnen åt det godtycke som det egentligen innebär att råka födas och växa upp i en viss familj. Vi vet ju att det är helt avgörande för barnens framtida utveckling hur de har det under de första åren i hemmet. Det är därför samhället måste stötta upp dem som har det svårast. Vi är litet förundrade över att socialutskottet så kategoriskt har avvisat den motion som vi har lagt fram. Vi tror naturligtvis inte att man kan lösa alla problem på det här sättet, men man kunde kanske få ett nytt sätt att se på problemet. Vi föreslår en alkoholskadeförsäkring; man kan naturligtvis kalla det någonting annat, om man tycker att det är bättre. Men utskottet säger nu att man inte kan avgränsa de skador som drabbar samhället med alkohol som orsaksfaktor. Vi är medvetna om det också. Det stod faktiskt i motionen ordagrant så här: ”Vi är medvetna om att alkoholen många gånger inte kan isoleras som klar orsaksfaktor och att vissa av de kostnader som samhället nu har till följd av alkoholen inte kan byggas in i ett försäkringssystem.” Men det är ju inget unikt för alkoholskadorna. Man kan inte säkert härleda alla trafikolyckor heller till olika orsaksfaktorer, t.ex. bilens utrustning, förarens ålder, körsträckans längd, bilens hastighet etc. Ändå har vi ett försäkringssystem där man försöker att så långt som möjligt komma fram till vad som har orsakat olyckan. Vi menar alltså i vår motion att man bör kunna undersöka i vilken utsträckning ett direkt samband kan påvisas mellan alkohol och skadeverkningar förorsakade av alkohol. Vi vet att det finns sådana här skadeverkningar som utan några mera komplicerade analyser kan härledas till alkoholmissbruket, t.ex. ett olycksfall i arbetet, en trafikolycka, hög frånvaro från arbetet eller medicinska skador som inträffar direkt på grund av alkoholmissbruk. Då man alltså kan påvisa det här sambandet borde man kunna införa någon form av allmän alkoholskadeförsäkring. Det skulle innebära att man hade ett försäkringssystem där avgiften togs ut vid försäljningsstället i proportion till varans alkoholhalt, dvs. i proportion till hur stor risken är för att man skall bli skadad. Utskottet tycks finna att detta är en ganska lustig formulering. Man skriver så här: ”Sålunda står det i mindre god överensstämmelse med försäkringsmässiga principer att ha en försäkring, beträffande vilken man, med en viss tillspetsning av uttryckssättet, kan säga att man uppsåtligen framkallar försäkringsfallet genom att erlägga tillräckligt ”hög premie”.” Men det är heller inget unikt. Man betalar ju högre bilförsäkringspremie om man har en starkare motor och därför lättare riskerar skada, Om man kör 2 000 mil har man högre premie än om man kör 1 000 mil — det är samma princip som vi har föreslagit. Vi ser det alltså så att det finns ett klart samband mellan alkoholmissbruk och olika skador. För närvarande tas det ut en skattesats på alkoholhaltiga drycker och vi vet att staten tar in en stor summa pengar — den kan räknas i miljarder — på grund av alkoholbruket. Vi har enorma kostnader på grund av alkoholen, men de belastar till största delen kommunerna och landstingen, och staten bidrar bara med en bråkdel av det som tas in. Därför bör enligt vår mening de pengar som staten tar in på alkoholhanteringen utgöra den fond ur vilken man kan hämta resurser för att bota alkoholskadeverkningarna. Det kan inte vara ett rättvist och ett jämlikt samhälle som tillhandahåller alkohol helt fritt — och det måste man göra i ett samhälle av den typ vi har — utan att ha försäkrat sig om att det finns möjligheter att hjälpa de människor som blir skadade. Vi vet att den som skadas allvarligast i regel är den som har det sämsta utgångsläget, den sämsta sociala miljön, att starta från, medan den klarar sig bäst som hör till de gynnade grupperna i samhället. Vi tror att om man kunde bilda denna fond — försäkringsfond eller vad man skall kalla den — skulle man kunna kanalisera pengar därifrån till olika huvudmän och olika verksamhetsformer. Just genom mångfalden skulle man kunna nå resultat genom t.ex. kristna samfund, nykterhetsorganisationer, kommuner, landsting, som nu skall delta i den kamp mot alkoholoch narkotikamissbruk som utskottet påstår äger rum för närvarande. Jag skall inte gå in på frågan om specialdestinerade skatter; det har herr Åkerlind i viss utsträckning tagit upp i sitt särskilda yttrande. Vi tror man kan göra en förutsättningslös analys av möjligheterna att upprätta och utforma ett sådant här alkoholskadeförsäkringssystem, där de i ett vanligt försäkringssystem ingående komponenterna — bruk, risk, skada och premie — vägs in på ett sådant sätt att man åtminstone kan försöka bättre hjälpa några av de alkoholskadade — och de indirekt berörda — än man gör för närvarande. Jag beklagar att utskottet med några rader har avstyrkt förslaget, men jag föreställer mig att vi kanske kommer i det läget då vi är tvungna att pröva alla metoder — och då kan det vara en lämplig väg att se på det här problemet som ett försäkringssystem, såsom det skisserats i vår motion.

Fru talman! Jag skall, efter alla dessa anföranden, försöka säga någonting från utskottsmajoritetens sida. Det betyg som vi har fått av flera talare är att utskottets betänkande verkar skrivet i defaitistisk anda. Det är klart att man kanske kan få det intrycket — jag vill inte förneka det. Det beror naturligtvis helt enkelt på att det här är ett oerhört besvärligt problem, som det är svårt att lösa genom vad man ibland kallar ett Alexanderhugg. Jag har naturligtvis lyssnat med mycket stort intresse på alla de inlägg som gjorts, och jag tror att herr Stålhammar kom sanningen mycket nära när han i slutet av sitt anförande sade att alla är medvetna om skadorna, men att mycket få egentligen kan hjälpa oss att undgå och bota dem. Vi kan givetvis skaffa fram experter från olika håll — och vi har sådana. De som har yttrat sig i dag är inga nykomlingar på det här området, utan de har sysslat med frågan under många år och varit högintresserade av den — och ändå kan de till slut inte komma mycket längre än till en begäran om en parlamentarisk utredning. Jag anklagar naturligtvis ingen för detta; det illustrerar bara hur besvärligt vi har det på den här punkten. Det arbetas på olika håll. Två utredningar pågår — socialutredningen och alkoholpolitiska utredningen — och vi vill väl att de skall ta upp dessa saker också inifrån, dvs. undersöka hur vi skall få en adekvat nykterhetsvård. Jag frågade en gång ordföranden i alkoholpolitiska utredningen: Har vi egentligen något program för hur vi skall angripa de här sakerna? Han svarade att han hoppades att när utredningen är klar skall vi få ett sådant program. Det hoppas jag också, men jag vet inte om det kan komma, därför att — jag upprepar detta — det är ett svårt problem som vi har att syssla med. Våra förtroendemän och våra bästa experter är emellertid knutna till de pågående utredningarna, och det kan ju tänkas att de på den alkoholpolitiska sidan — dvs. den som egentligen är orsaken till att vi har skadorna — har möjlighet att anvisa oss vägar. Det är klart att om det här landet accepterade att vara alkoholfritt, så skulle problemet vara löst på en generation.

Vi lever i ett öppet samhälle — kanske ett av de öppnaste i världen. Vi får därför tillåta mycket, som vi egentligen djupt ogillar, med de ideal vi har, Det är alltså betalningen som vi får göra för att vi har ett öppet och fritt samhälle. Och här kommer vi in på denna väldiga problematik: Hur skall vi kunna balansera mellan tvånget att bestämma över andra människor och viljan att ge dem fullständig frihet? Socialutredningen diskuterar just i dag, som herr Wiklund i Stockhom säger, denna fråga. Den trend som för närvarande finns i socialdebatten är ju att man skall gå mot större och större frihet, och anledningen till detta är att om du inte har den människan med dig som du skall hjälpa, så arbetar du i stor utsträckning fåfängt. Om inte sjukdomsinsikten finns så stretar människan emot — och du kan bestämma vad som helst, men det nyttar väldigt litet till. Det är därför som nykterhetsvården i det här landet på många punkter har misslyckats — man har satt in för starka tvångsåtgärder. Men om man inte sätter in dessa tvångsåtgärder, då får man naturligtvis ibland höra att samhället ingenting gör, och så hamnar man så att säga i det andra diket. Det är alltså svårt att balansera här, så att man kan ha både det öppna samhället, där vi tillåter ganska mycket, och det sociala ansvar som man måste känna för människor som håller på att gå under. Ärade kammarledamöter! Man sitter för närvarande i finansdepartementet och diskuterar mellanölsfrågan. Det har inte sagts ett ord om mellanölet här i dag, men vi har tidigare haft stora debatter om det. Jag vet inte vad denna kammare kommer att besluta i den frågan. Är man beredd att ta till drastiska åtgärder för att begränsa mellanölets åtkomlighet här i landet eller inte? Det får vi se den dag då vi skall fatta beslut. I den alkoholpolitiska debatten har det ganska stor betydelse hur vi ställer oss just i mellanölsfrågan. När riksdagen beslutade om att införa mellanöl, så gjorde man det därför, att man ville åstadkomma en övergång från starkare till svagare alkoholdrycker. I dag, fem år senare, kan vi konstatera att förhoppningen i det fallet inte har blivit uppfylld. Konsumtionen av de starkare dryckerna ligger kvar på ungefär samma nivå, medan de svagare — i detta fall mellanölet — har ökat oerhört starkt. Vi har en hel del saker på gång, t.ex. en alkoholpolitisk utredning, en vårdutredning på socialområdet och en arbetsgrupp med statsrådet Lidbom som ordförande. Man kan givetvis säga som fru Eriksson i Stockholm gjorde, att de generaldirektörer som man på det sättet plockar in här och där inte har tid att ägna sig åt dessa arbetsuppgifter. Det har inte riksdagens ledamöter heller i allmänhet. Men en generaldirektör har ju ändå möjligheter att koppla in hela sitt ämbetsverks apparat i arbetet.

Sedan vill jag gå in på några av de frågor som berörts i debatten och ägnar mig då först åt det särskilda yttrande som herr Åkerlind har fogat till utskottets betänkande. Egentligen skulle jag själv kunnat instämma i det yttrandet, om herr Åkerlind bara inte hade sagt att det finns en lätt väg att komma fram på, nämligen genom en religiös omvändelse. För en del människor är den vägen lätt. Man skulle säkerligen lätt kunna plocka hela talmanspodiet fullt av människor, som vid en religiös väckelse har blivit förnyade och fått andra livsvärden än tidigare. Vad en sådan omvändelse kan betyda och har betytt för samhället behöver jag här inte särskilt poängtera, För vederbörande själva har den betytt oerhört mycket; de har ju fått ett helt nytt liv! I det fallet har jag sålunda samma uppfattning som herr Åkerlind. Men jag vet också att det både inom Länkrörelsen och på det religiösa fältet finns människor som fallit tillbaka, som inte har orkat längre. Därför tycker jag det är fel att säga att det här finns en enkel väg. För den enskilda människan är det många gånger en svår väg att gå. En sådan omvändelse kan ske hastigt — som för Paulus — men för många människor är det en lång väg, som innebär mycken kamp. Sedan talade herr Nilsson i Agnäs om kristendomens betydelse som normbildande i sammanhanget, och då kommer vi in på det förebyggande området. Jag kan där hålla med herr Nilsson i Agnäs, men bara ett stycke, ty som fru Eriksson i Stockholm sade är inte heller detta hela sanningen. Fram till mitten av 1800-talet hade vi ett samhälle som var starkt religiöst präglat, där kyrkan hade en mycket stark ställning. Hur var det på det område som vi talar om i dag? Det var ett i långa stycken försupet samhälle. Då kom folkrörelserna in i bilden — väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen — och väckte hela det svenska samhället ur en situation som var mycket värre än den vi har i dag. Vi hade en officiell kristendom, men den hjälpte oss inte. Det behövdes någonting mer i sammanhanget, ett engagemang, ett ansvar, en ideell kraft. Herr Nilsson i Agnäs talade om kommunismen och diktaturen; jag hoppas verkligen att han inte drar några paralleller i det avseendet. Jag vill bara påminna om att alkoholismen i Sovjet säkerligen inte är mindre än i det här landet.

Motionärerna har, förmodar jag, hämtat sin inspiration från den norska perspektivanalysen, som är gjord som en del av flera andra analyser i det norska samhället. Jag tycker, och det gör utskottet också, att det är ett intressant uppslag. Det är klart att vi kunde ha remitterat motionen till olika personer och myndigheter. Det blev emellertid inte gjort. Jag vet inte att det fanns något sådant yrkande från någon annan — själv föreslog jag det inte. Men utskottets skrivning innebär ju egentligen samma sak. Vi har i utskottet inte kunnat säga oss: Det här är Columbi ägg! Låt oss nu beställa en sådan här perspektivanalys. Vi har tyckt — det har i varje fall jag gjort — att detta är en alltför svår fråga att omedelbart ta ställning till. Därför har vi sagt att alkoholpolitiska utredningen eller socialutredningen, om de finner det möjligt och önskvärt, kan ta initiativ i frågan. Jag undrar om inte herr Wiklund något missuppfattat vad vi har skrivit. Vi har inte sagt att utredningarna skall göra dessa perspektivanalyser. Om det hade varit förslaget skulle jag omedelbart ha opponerat mig — det skulle ju fördröja utredningarna, och det får inte ske. Men utredningarna — herr Wiklund är själv med i en av dem — kan ju sätta sig ned och fundera över om det här är en framkomlig och önskvärd väg. I så fall kan de givetvis ta ett initiativ. Jag tror att herr Wiklund på den punkten kan vara nöjd med mitt svar — han har ställt en direkt fråga till mig i det avseendet. Jag vill också ta upp herr Stålhammars inlägg angående allmän alkoholskadeförsäkring. När man hör förslaget första gången tycker man kanske att detta är en idé som man kanske skulle kunna pröva. Människor som dricker borde väl egentligen betala allt som de nu är med och ställer till med i samhället. Men egentligen är ju det precis vad de gör, istort sett. De betalar en ganska hög skatt. Jag medger att den inte räcker till. Jag är ense med dem som säger att alkoholskadorna här i landet är så stora att det säkert skulle bli en god förtjänst om man slapp ta in dessa skatter, dvs. om vi fick ett alkoholfritt samhälle. På den punkten kan vi vara överens. Men vad jag tror är det stora problemet — det där med specialdestination kan vi lämna åt sidan; det är en synpunkt i sammanhanget — är det som ni berört i er motion och som herr Stålhammar här upprepade, nämligen frågan om hur man skall kunna dra gränser. Alkoholbruket går ju in på så oerhört många områden, och hur skall man kunna bedöma vilka kostnader försäkringen skall bära? Den jämförelse som herr Stålhammar gjorde med trafikskadeförsäkringen kan väl ändå inte hålla så långt — det här är ett mycket mer komplicerat område än trafikskadorna. Därför har utskottet också avstyrkt det förslaget. Fru Kristensson höll ett mycket engagerat anförande om narkotikasidan, På det området har vi socialstyrelsen och samarbetskommittén som följer upp frågorna. Jag säger än en gång att finns där det patos som finns hos dem som talat här i dag borde det inte vara några svårigheter att få arbetet att löpa. Vi har alltså verktygen för att komma fram om vi bara kan använda dem eller vet hur de skall användas. På den punkten tror jag alltså att vi kan känna oss lugna, i den mån vi kan utgå från att dessa personer arbetar allvarligt — och det tror jag att vi kan göra. Sedan riktade fru Kristensson ganska grava anklagelser mot socialstyrelsen, samtidigt som hon sade att socialstyrelsen inte är här och att det därför kanske var felaktigt att här framföra dessa anklagelser. Jag skall inte gå i svaromål för socialstyrelsen; jag har ingen fullmakt att göra det. Jag kan inte finna annat än att om det skall riktas sådana anklagelser mot socialstyrelsen så får det antingen ske direkt till socialstyrelsen eller till det ansvariga statsrådet, så att den som bär det politiska ansvaret kan gå i svaromål. Har det blivit sämre i vårt samhälle eller inte? Av vissa inlägg kan man få den uppfattningen att det bara blir värre och värre. Det är naturligtvis oerhört svårt att bilda sig en uppfattning om den saken eftersom vi inte har några mätinstrument. Men vi bör vara på det klara med att det ändå är en relativt liten grupp bland ungdomen som det är fråga om. Jag vill emellertid genast tillägga att den lilla gruppen är viktig och att man måste göra allt vad man kan för att rädda dessa ungdomar; med varje människa man räddar, räddar man ett liv. Narkomanin är, som fru Kristensson sade, ett svårare problem individuellt sett än alkoholmissbruket. Däremot är naturligtvis alkoholfrågan kvantitativt sett mycket större än narkomanifrågan. Mycket av vad som sker i vårt samhälle på detta område är naturligtvis beroende av sociala och ekonomiska faktorer. Det finns miljöer som så att säga odlar missbruket och får fram skadorna mycket fort. Det finns miljöer i vilka barn är födda om vilka man från början kan säga att de här kommer inte att klara sig. Vi får inte sluta med att försöka komma till rätta med de sociala och ekonomiska faktorer som ligger bakom. Vi har lyckats med mycket i vårt samhälle socialt sett, men vi kanske måste tillstå att detta är ett område, som vi har väldigt svårt att komma åt. Vi måste angripa de ekonomiska och sociala faktorerna i samhällena, så att vi får en bättre planering. I den socialdebatt som pågår för närvarande är en av frågorna: Hur skall man få socialarbetarna och de som är politiskt ansvariga för socialvården att arbeta med i planeringen av samhällen och kommuner? De har i stort sett stått utanför detta planeringsarbete. Jag hoppas det skall bli en ändring av detta i framtiden. Det är inte bara en fråga om ekonomiska och sociala faktorer utan naturligtvis också en fråga om attityder och kulturella faktorer. Det har funnits många fattiga samhällen, som inte har alstrat vare sig alkoholister eller narkomaner, vilket naturligtvis beror på att människornas attityd till livet har räddat dem undan dessa faror. Ja, fru talman, med dessa ord hoppas jag att jag i varje fall har tagit udden av den kritik som riktas mot oss i socialutskottet för att vi inte ser riktigt allvarligt på dessa frågor. Jag kan hålla med om att det finns en viss defaitism, vilket beror på, som jag har sagt tidigare, att det är ett svårt problem. Jag har suttit tillsammans med fru Eriksson i allmänna beredningsutskottet, där vi har behandlat exakt samma frågor. Fru Eriksson och jag vet att det var svårt att komma med konkreta åtgärder. Jag vill, fru talman, yrka bifall till utskottets betänkande i alla delar.

Fru talman! Herr Svensson i Kungälv sade att vi lever i ett öppet samhälle, kanske det öppnaste samhället i världen. Han sade vidare att alkoholoch narkotikaproblemen kanhända är den betalning vi får erlägga för att leva i ett sådant här öppet samhälle. Jag delar målsättningen att samhället bör vara så öppet som möjligt. T. ex. när det gäller kriminalvården och mentalsjukvården tycker jag att den utveckling som har skett mot större öppenhet är positiv. Men jag påstår att de som även när det gäller narkomanin, för att nu åter uppehålla mig vid den, talar för öppna behandlingsformer inte har klart för sig hur narkomanin fungerar medicinskt sett. Vad värre är: inte heller de verktyg vi har och som herr Svensson i Kungälv talade om, nämligen socialstyrelsen och det samarbetsorgan som statsrådet Lidbom leder, har klart för sig hur narkomanin fungerar. Ett tydligt bevis på detta är att den vårdpolitik som i dag förs är ett enda stort misslyckande. Återigen vill jag erinra om att läkare vitsordar, att ingen enda patient har blivit rehabiliterad trots att den s.k. vården kostar landstingen, sjukvårdshuvudmännen, enorma pengar. Jag vill till herr Svensson i Kungälv också säga, att den anklagelse som jag här har riktat mot socialstyrelsen har jag framställt i en interpellation till socialministern. Jag hoppas att få svar från honom på denna fråga. Men jag tyckte ändå att jag ville beröra frågan i denna debatt, eftersom den ju hör hemma här. Herr Svensson i Kungälv sade att många som har deltagit i debatten har sysslat med dessa frågor i många år. Han vitsordade att vi var intresserade och hade satt oss in i frågorna, men vi har ändå ingenting annat att föreslå, säger herr Svensson, än en parlamentarisk utredning. Ja, det kan kanske låta fattigt, även om man inte bör undervärdera oss riksdagsmän, men jag stöder yrkandet på en parlamentarisk utredning därför att jag icke tror att några myndigheter vågar ta på sitt ansvar att radikalt ändra den förda vårdpolitiken i den riktning som vore medicinskt motiverad utan att känna att de har en förankring bland oss riksdagsmän. Det är därför, fru talman, som jag återigen vill tala för önskemålet om att en parlamentarisk utredning snabbt tillsättes.
Fru talman! Sedan herr Svensson i Kungälv har fört utskottets talan i denna fråga kvarstår i varje fall hos mig den uppfattningen att man har anslagit en alltför resignerad ton. Detta märks också i utskottets skrivning — det har påtalats här förut — och jag har inte ändrat uppfattning i det fallet. Jag reagerade liksom fru Kristensson mot herr Svenssons resonemang om det öppna och fria samhället.

Det står inte i motsättning till ett fritt och öppet samhälle. Tvärtom tror jag att vi skulle få ett friare och öppnare samhälle om vi kunde komma till rätta med de här problemen.

Det hade varit på sin plats att vi här fått höra vad statsrådet Lidbom har att säga i det fallet. Det hade varit på sin plats att vi fått höra av statsrådet Aspling, huruvida han är villig att ta hänsyn till den petitaframställning från socialstyrelsen som utskottsmajoriteten åberopar och som jag för min del hoppas skall vara mer långtgående än tidigare och som jag hoppas att man tar hänsyn till när man utformar statsverkspropositionen.

Fru talman! Utskottets talesman sade att vi inte har ett samhälle som accepterar alkoholfrihet. Detta är riktigt. Han torde som jag tycka att det är märkligt att vårt samhälle inte är alkoholfritt. Jag anser ju att alkohol, som är ett gift, är en helt onödig vara, och för den som har fått uppleva livets verkliga glädje framstår det som ofattbart att sådana varor skall behövas. Men vi skall inte resonera om den saken, eftersom det väl är omöjligt att åstadkomma ett sådant samhälle. När det gäller balansen mellan frihet och tvång och talet om ett öppet samhälle vill jag säga att jag vill ha ett samhälle som är öppet också för våra gamla som sitter och kurar bakom låsta dörrar och med alarmanordningar och som inte vågar gå ut. Den sjuke skall vi ha med oss, säger utskottets talesman. Men han kanske inte har sjukdomsinsikt eller sjukdomsmedvetande, och att släppa den fri, som inte vet om sin galenskap, är farligt för honom och det är farligt för samhället. När herr Svensson i Kungälv kom in på herr Åkerlinds särskilda yttrande i utskottets betänkande om omvändelse och tro såsom bot och möjlighet till en lösning säger han att det inte är hela lösningen. Det är jag medveten om. Alla måste vi dagligen genomgå en omvändelse. Men jag efterlyste en del förebyggande åtgärder och pekade på konkreta saker när det gällde familjelagstiftning och skolpolitik. Gudsfruktan är vishetens begynnelse — det har jag sagt många gånger under de 7 år jag varit i riksdagen, och jag upprepar det. Gudsfruktan är också den goda ekonomins huvudfaktor både för enskilda och för stat. När herr Svensson talade om den gamla kyrkan och det tillstånd som då fanns i nykterhetshänseende, måste man säga att det delvis är sant. Men det var väl en kyrka som höll på att bli en skenkyrka, bara en officiell kristendom. Väckelsen kom inom den kyrkan och vid sidan om den kyrkan men med en bibel som inte låg på hyllan utan som man hade i hjärtat och i handen. Jag skulle önska en kombination av den väckelsen och lagstiftningen. Det finns en kommun i mitt hemlän som har ett oerhört starkt kyrkligt och kristet liv. När en gång en länsman sökte sig därifrån för att i kommunen rådde alltför liten oordning, måste man säga att det rådde ett idealiskt tillstånd. Här hade den yttre ordningen och väckelsen samverkat. Jag är inte säker på att alkoholismen var värre i början av 1800-talet än nu, därför att den narkomani som nu kommer in och det missbruk som växer upp också på alkoholismens område kanske blir än värre genom det överflöd av pengar som vi har i dag överallt. När jag nämnde öststaterna, prisade jag inte diktaturen utan kristendomen som haft en möjlighet att arbeta också i Polen.
Fru talman! Jag tycker möjligen att den här debatten litet väl mycket har präglats av vårdaspekterna. Ingen skall kunna anklaga mig för att inte ha intresse för dem. Jag har yrkesmässigt ägnat mig åt dem under hela mitt vuxna liv. Men det här är mycket mera än vårdpolitik, det är fråga om alkoholoch narkotikapolitik i vid mening. Jag har, herr Svensson i Kungälv, icke framställt förslaget om en perspektivanalys som något Columbi ägg på det här området. Men jag tycker att det borde kunna bli ett försök att finna säkrare vägar för framtiden. Det var det det var fråga om. Jag tycker att utskottets ställningstagande till min motion är ett av tecknen på att utskottet ligger lågt och lägger i dagen en avvärjande attityd till de olika förslag som framlagts i form av olika motioner. Gör inte den här saken mera komplicerad och svår än den är! Det är inte fråga om att tillsätta en utredning utan om att begära en utredning om en sådan här perspektivanalys. Det finns exempel att ställa framför sig — jag tänker igen på arbetsgruppen för kriminalitetsprognoser. Det här kunde vara en relativt enkel historia, till vilken man alltså borde kunna inta en positiv ställning. Det har man dock icke gjort.

Fru talman! Tillåt mig att ordagrant citera herr Svensson i Kungälv: ”Det finns miljöer i vilka barn är födda om vilka man från början kan säga att de här kommer inte att klara sig.” Med uttrycket ”de här” föreställer jag mig att han syftar på barnen. Jag håller fullständigt med om detta. Därför förundrar det mig att herr Svensson i Kungälv, som säger sig tala för broderskap och jämlikhet, inte begriper att det är de här sociala miljöerna och de barn som föds i dessa miljöer som blir hårdast drabbade av att vi inte kommer till rätta med alkoholproblematiken. De välutbildade, de starka, de som föds i goda hem klarar sig alltid bäst i alla sammanhang. Men det är de här barnen och deras familjer i första hand som allra mest får lida för alkoholmissbruket. Vi vet att det är den sociala miljön som delvis alstrar alkoholism, men vi vet också att den alkoholism som alstras i den sociala miljön ytterligare försämrar den sociala miljö som barnen skall växa upp i. Vårt förslag gick ut på att man skulle få relationer som var riktiga mellan bruket och de resurser vi har för att klara av problemen, en ordentlig försäkringsfond ur vilken man kan ta medel och sedan sätta in olika åtgärder för att klara de här miljöerna och barnen. Jag förstår inte hur man kan säga nej till detta och hur man över huvud taget liksom är rädd för en rejäl, ekonomisk satsning på vården, så att staten inte skall ta in dessa pengar och lägga på alla möjliga andra utgifter i statsapparaten. Det kan vara komplicerat att införa ett sådant här försäkringssystem, men just för att det är komplicerat nu behöver man väl inte säga att vi aldrig någon gång kan lösa detta. Sedan sade herr Svensson till slut — vilket ytterligare styrker mig i den uppfattningen att han är väldigt defaitistisk — att det är svårt att konstatera om samhället blivit sämre. Ja, det är klart, det kan bero på vad man utgår ifrån. Men om man mäter alkoholbruket nu i antal liter som konsumeras per invånare i detta land, ligger vi på en siffra som närmar sig den vi hade år 1880.
Fru talman! När man tar upp narkomanproblemet är det vanligt att någon går upp och säger att det är ingenting att tala om utan att det är mycket värre med alkoholen. Då har man gjort bort en del av intresset för den debatten och fört in hela tänkandet på en gammal debatt som vi har så många tillfällen att ta upp annars. Sedan är det någon som säger att det är fel på samhället, det behövs en revolution. Andra säger att det är fel på samhället, vi skall gå till Gud. Då har man också fört undan intresset och lagt beslag på hela frågans lösning med inriktning på en annan sak. Låt oss nu se på just denna fråga om hur vi skall kunna hindra en del barn och ungdomar i mycket tidig ungdomsålder ifrån att förstöra sitt liv med narkotika och bli offer för de grövsta spekulanter som finns i mänsklig nöd, nämligen narkotikahajarna. Då kan vi väl också hålla oss till den frågan. Man kan inte, som herr Svensson, bara säga att allting är gjort och trösta sig med att det finns en generaldirektörsträff. Denna träff är inget kamporgan, bara en träff där man informerar varandra. Niomannakommittén i socialstyrelsen är en rådgivande grupp som naturligtvis tar emot rapporter från generaldirektören, som i Världshälsoorganisationen har gjort väsentliga insatser när det gäller internationella problem på detta område — men det är inte heller något kamporgan. I utskottsbetänkandet säger man att i narkotikafrågan har man diskuterat många gånger att kampen måste föras oavlåtligt och på många fronter. I den synpunkten instämmer utskottet helhjärtat. Men jag frågar: Vem för en kamp? Det har ingen kunnat säga. Man säger: En utredning till? Till alla de andra? Jag ser det så att denna utredning motsvarar det som begärts tidigare, en aktiv kommitté som verkligen kan ingripa i frågan, som kan samla det intresse som finns för att lösa den och som har detta till uppgift. Tro inte att det dräller med folk i socialstyrelsen som inte har händerna fulla av sitt vanliga. Alla myndigheter är upptagna med sina uppgifter och kan inte satsa in här och sikta på en bestämd lösning när det gäller narkotikafrågan. Kan vi inte bli överens om att tillsätta en sådan aktionsgrupp? Jag tror att det skulle ge hopp åt många. Vi behöver väl inte räkna med att den skulle sköta sig sämre än alla dessa tillsatta organ som har att följa frågan om det händer någonting. Vi skulle liksom stå för händelserna genom att tillsätta en aktionskommitté. Mitt bifall till den första reservationen kvarstår ännu mer övertygat sedan jag hört herr Svensson.
Fru talman!

Jag har naturligtvis aldrig menat något sådant. Vi måste ta till de medel som finns i vårt samhälle. Vad jag diskuterade var att vi har ett öppet samhälle och att vissa människor inte klarar sig i detta öppna samhälle. Därmed är det naturligtvis uppenbart att dessa som inte klarar sig måste vi hjälpa med mycket större omsorg. Fru Kristensson talar återigen om socialstyrelsen. Det kommer väl ett svar från ansvarigt statsråd i den frågan, så vi kan lämna den. Fru Kristensson påpekade emellertid i sitt första anförande att socialstyrelsen skulle kunna lämna ut råd och anvisningar om hur vården skall gå till. Jag har självfallet ingenting emot att sådana råd och anvisningar skickas ut av socialstyrelsen. Det kan säkerligen behövas, och man bör väl tänka över den saken inom socialstyrelsen. Fru Eriksson i Stockholm talar om att en parlamentarisk utredning skulle kunna bli ett kamporgan. Ja, det kunde man naturligtvis hoppas, men vad jag har försökt säga och som inte har övertygat fru Eriksson och andra som för reservanternas talan är ju att vi egentligen har instrumenten. Vi har verktygen, bara samhället vill använda dem och bara de som är verktygen tar sig an dessa frågor med det allvar som vi efterlyser och som vi hoppas att de känner inför problemet.
Fru talman! Varför i all sin dar har vi då haft alla utredningar om alkoholfrågan? De är ju staplade den ena på den andra. Och vi har ju många fler organ direkt inriktade på detta problem. Man kan väl inte avfärda frågan genom att säga att vi har redan organ. Då skulle vi ju knappast behöva utreda någonting.
Fru talman! Det är klart att varje fråga måste bedömas utifrån det tidsläge som man är inne i. Vi har ju två utredningar. Det behöver jag inte påpeka om igen. Vi har vårdutredningen och vi har den alkoholpolitiska utredningen och vi har andra organ. Utskottet har bedömt det så, att i nuvarande läge har vi dessa organ och dessa utredningar. Låt oss se vad de kommer fram till. Sedan är det klart att det kan komma tillfällen då man kan ha behov av att tillsätta parlamentariska utredningar.

Fru talman! Som det har sagts många gånger i dag i de mycket engagerade anföranden som har hållits är väl dessa frågor de allvarligaste som vi kanske någon gång har att debattera i riksdagen. Jag har tagit starkt intryck av samtliga, men kanske allra mest av det briljanta, allvarliga och inträngande anförande som fru Eriksson i Stockholm höll i början på debatten när hon talade om riksdagens ansvar, huruvida vi som riksdagsmän verkligen går in i vårt ansvar eller inte. Jag gjorde den lilla reflexionen att hade det gällt arbetsmarknadspolitiken eller andra sådana stora ekonomiska frågor, hade intresset säkerligen varit större och mera engagerande på många håll. Jag kan gott erkänna att jag sade till mig själv att på denna punkt har nog fru Eriksson rätt kanske när det gäller oss allihop. När jag läste utskottets betänkande och jämförde det med vad man kom fram till hade jag litet svårt att förstå varför man går emot den parlamentariska utredning, som reservanterna här har begärt. Man skriver i utskottets betänkande bl.a. följande: ”Då narkotikafrågan diskuterats under senare år har gång efter annan framhållits att kampen mot narkotikamissbruket måste föras oavlåtligt och på många olika fronter. Denna synpunkt kan enligt utskottets mening inte nog understrykas.” Detta uttalande borde leda fram till att — om jag så får uttrycka mig — det måste vara bättre med en utredning för mycket än en för litet i dessa allvarliga frågor. Det måste vara fråga om en kamp på alla fronter. Jag delar fru Erikssons uppfattning att de samhälleliga organ som verkar på detta område i stor utsträckning inte är egentliga kamporgan. Är det inte också så att det blir mindre av direkta kamporgan ju högre upp man kommer i samhällsmaskineriet? Oftast är det väl nere på den s.k. gräsrotsnivån som den egentliga kampen förs. I detta sammanhang måste jag komma in på något som många har berört här i dag, nämligen den religiösa aspekten. Jag har sett och ser i min hemkommun hur man på olika sätt i de religiösa sammanhangen, inte minst i de frikyrkliga församlingarna, lägger ned ett stort och oegennyttigt arbete för att rädda de människor som på olika sätt har gått ner sig, inte minst i narkotikaträsket. Både alkoholismen och narkotikaproblemet är svåra problem, men det sistnämnda är i så måtto värre att det slår mycket snabbare och oftast drabbar relativt unga människor. Fru Eriksson har flera gånger använt ordet ”barn” i detta sammanhang, och jag tror att hon har rätt — det börjar tyvärr ofta redan på barnastadiet. Då måste man fråga sig varför vi inte här i riksdagen med större allvar går in för att ta vara på de positiva krafter som på olika sätt osjälviskt arbetar för att rädda människor som har gått ner sig i träsket. I det särskilda yttrande som herr Åkerlind har fogat vid utredningens betänkande talar denne med all rätt om hur en personlig frälsningsupplevelse och tro på Gud kan vara en mycket effektiv hjälp och räddning. Jag kan hålla med om att man inte skall peka enbart på detta och att man rakt inte skall tro att riksdagen kan lagstifta om frälsning och gudstro hos människor — vi vet alla att det inte är en möjlig väg. Men däremot kan man uppmuntra de krafter som är i rörelse på detta område. Jag har lagt märke till hur man på den sista tiden inte minst i pressen och även på andra håll mer och mer har uppmärksammat dessa krafter. Jag läste häromdagen en artikel i en tidning, som inte på något sätt har religiöst eller kristet förtecken, om en väckelse som pågår i Eksjö, där statskyrkan har öppnats och ställts till förfogande för de olika frikyrkoförsamlingarna. Reportaget är mycket intressant, och jag skall läsa upp några få rader ur det. Artikelförfattaren skriver bl.a. följande: ” Mäktiga ting det sker i vår tid... sjungs det i väckelseseriens signaturmelodi. Jo. 150 smålänningar — från Eksjö och grannorterna — har knäböjt vid botbänken. Kristna elevföreningar blommar upp i skolorna. På torg och i varuhus står det plötsligt kristna ungdomsgrupper och sjunger mitt i affärsrushen. Och de sociala myndigheterna i bygden applåderar väckelsen. De har ju ont om pengar just nu och så kommer Kristi frälsning av alkoholoch narkotikafall som bokstavligt talat en skänk från ovan.” Så positivt kan en journalist uppleva detta. Vi borde som riksdagsmän i ännu högre grad vara medvetna om att det här finns något att ta vara på. Det gläder mig att arbetsmarknadsstyrelsen tycks ha vaknat ganska bra på denna punkt. Vi har sett i något TV-program — ett par gånger för resten — hur en person, Nicko Jonzon, som var fullständigt nerknarkad, efter en personlig frälsningsupplevelse av AMS omskolats för att kunna hjälpa andra som har kommit ner sig och på det sättet göra en positiv insats i samhället. Vi hade i andaktstunden här i riksdagen häromdagen en dam som under 13 års tid har varit totalt nere i träsket här i Stockholm men som var med och sjöng en del sånger för oss och som med bara sitt uppträdande var ett vittnesbörd om vad personlig frälsningsupplevelse kan betyda. Vad jag vill ha sagt är att här måste vi som riksdagsmän ta vara på alla möjligheter. Jag säger inte att detta är enda möjligheten. Som jag sade förut går det inte att tvinga på någon en religiös och andlig upplevelse. Men det här är en sida som vi i vårt samhälle till varje pris måste ta vara på. Denna fråga var föremål för diskussion för ett par veckor sedan. Herr Sellgren hade ställt en fråga till socialministern i ungefär samma ämne som vi nu behandlar, och även då framhölls vikten av att vi åstadkommer någonting positivt. Jag tror, fru talman, att om inte denna diskussion har fört annat med sig så kanske den ändå har gett oss allesammans som riksdagsledamöter en tankeställare att vi får göra klart för oss — och nu återkommer jag än en gång till vad fru Eriksson sade i sitt första anförande — att vi har problemen inte borta i andra länder, utan vid sidan av oss, kanske i nästa stuga. Det är väl så vi måste se saken. Därför måste jag avslutningsvis yrka bifall till de reservationer som har fogats till utskottets betänkande.
Fru talman! Det har klagats över att det inte finns tillräckligt intresse här i kammaren och jag förmodar att man tänker på att inte någon sitter i regeringsbänkarna utan att en enkel man från socialutskottet får föra den här debatten tillsammans med ärade motionärer och reservanter. Men det är väl litet inkonsekvent, därför att när regeringen har tillsatt en arbetsgrupp i fråga om narkotikamissbruket med, som det har uttryckts, våra höjdare, dvs. generaldirektörer, så säger man att det också är fel och vill ha fram fotfolket. Jag tycker inte att det finns riktig konsekvens i detta. Jag ville med detta säga att jag tror att det i hela vårt samhälle finns ett starkt intresse för att komma till rätta med dessa frågor, alltifrån ”höjdarna” ner till fotfolket, om vi nu inte skall ha ett jämlikhetens samhälle, där alla är du och bror med varandra.
Fru talman! Herr Svensson i Kungälv säger att vi inte är riktigt konsekventa i resonemanget. Men det är enligt mitt förmenande vad utskottet inte har varit genom att säga att ”kampen mot narkotikamissbruket måste föras oavlåtligt och på många olika fronter”, och samtidigt säga nej till en parlamentarisk utredning.
Fru talman! Det kan man naturligtvis säga om man menar att en parlamentarisk utredning lägger sig i vägen för de saker som är på gång. I den situationen är vi ju satta många gånger. Om vi tillsätter en ny utredning är det inte alls säkert att vi därmed lägger något ytterligare intresse till frågan. Man kan inte mäta intresset för en fråga i antalet utredningar.

Fru talman! Jag skulle vilja belysa dessa frågor en smula ur arbetsplatsens synpunkt. Jag har haft det ibland något tvivelaktiga nöjet att ha fungerat som personalchef under de senaste tio åren, dels några år vid en större statlig arbetsplats och dels under de senaste åren vid en större kommunal arbetsplats. Det är ju en känd sak bland oss personalchefer att man får räkna med att minst fem procent av de anställda har alkoholproblem och att minst en procent har grava alkoholskador. Det innebär att om jag har en arbetsplats med i runt tal 1 000 anställda, finns det minst 50 som har alkoholproblem av relativt besvärlig art och minst tio som är alkoholister i ordets egentliga mening dvs. som utför utomordentligt litet produktivt arbete. De kanske jobbar högst en månad om året. Resten av tiden är de sjukskrivna eller på annat sätt icke i funktion. Jag trodde så sent som i början av 1969 att vi på min egen arbetsplats åtminstone var förskonade från narkotika. Jag trodde mig ha ganska god kontakt med de olika arbetsplatserna dels genom företagsnämndens medlemmar och dels genom att ta täta kontakter med arbetsledningen. Jag drabbades då av chocken att plötsligt en måndagsmorgon underrättas om att en av våra anställda hade dött av narkotikamissbruk. Två av hans kumpaner hade lämpat av honom död utanför ett lasarett i Sydsverige. Kontakterna med hans föräldrar gav mig en god inblick i hur besvärlig narkotikasituationen var och vilka problem man kämpar med på detta område. Jag skulle helt vilja instämma i fru Kristenssons yttrande att man icke klarar narkotikaproblematiken utan att man får lagliga tvångsmedel att tvinga vederbörande att undergå vård. Det är som fru Kristensson säger att en person som hemfallit åt narkotika icke fungerar på det sättet att han inser sitt behov av vård. Det är min bestämda uppfattning och dessa föräldrar var helt på samma linje. De hade gjort allt. De visste om att sonen var narkotikamissbrukare sedan några år tillbaka, och de hade på olika sätt försökt hjälpa honom och hade ändå misslyckats. När man är personalchef och till råga på allt helnykterist är man egentligen helt inkompetent och handikappad när det gäller att handskas med denna problematik. Jag har insett detta och har därför på min egen förvaltning sökt stöd och kontakt hos f. d. alkoholister, länkmedlemmar. Jag har haft förmånen att på båda de senaste arbetsplatserna ha tillgång till personer som varit grava alkoholmissbrukare men som lyckats komma till rätta med sina problem och som numera är engagerade i länkrörelsen. Vi har bildat en samarbetsgrupp där vi ständigt diskuterar situationen på de olika arbetsställena. Men låt mig också redovisa att man har utomordentligt svårt att göra denna samarbetsgrupp tillräckligt stor, dvs. så att den får tillräckligt goda kontakter. Fackföreningen har, trots uppbjudande av alla sina resurser, på två av fem arbetsställen icke lyckats få fram någon som vill hjälpa till med att bekämpa alkoholismen och narkomanin. Vad man behöver är en person som dels är lämpad mot bakgrunden av att han fullständigt vet vad det gäller och som dels är ute på arbetsplatsen och vet vad som händer där. De anställda anser att detta arbete är så svårt, att man inte vill åta sig obehaget att jobba med denna sak. Somliga kanske tror att vi tillämpar bryska metoder och att vi försöker använda dessa kontaktmän som något slags angivare. Tvärtom, vi har enats om att vi inte har något intresse av att gå disciplinvägen. Vi har ett intresse ur disciplinär synpunkt att det inte får förekomma alkohol eller alkoholpåverkade personer på arbetsplatsen. Men om dessa kontaktmän får nys om att någon har problem och för tillfället inte är helt allright, har de fullmakt från oss i högsta arbetsledningen att gå direkt till närmast ansvariga arbetsbefäl och begära permission för honom och se till att han kommer hem och om möjligt även får vård. Jag delar fru Erikssons i Stockholm uppfattning att många av oss är litet defaitistiska — man blir något av defaitist ibland. Men det får inte leda till att man blir helt handlingsförlamad. Man måste aktivt söka nya vägar, nya metoder, nya kontakter för att komma åt problemet. Jag trodde länge att det fanns vissa möjligheter att med hårdhänt arbetsplatsdisciplin komma till rätta med det. Jag tror fortfarande att detta är rätt när det gäller unga ”förstagångsförbrytare”, om jag får använda det litet radikala uttrycket. Jag menar då förstagångsfylleristerna som av misstag har kommit i dåligt sällskap och supit sig fulla och på ett eller annat sätt kommer på kant med arbetsplatsen. Där tror jag att en hård reaktion från arbetsgivarens sida ofta kan hjälpa dem att inse att ”nu är jag på galet spår” och kan få dem att ändra sig. Men vi har ingen chans att med disciplinära åtgärder komma åt dem som redan är alkoholister. Jag kan ge ett gott exempel på det. Personalchefen på en arbetsplats i Göteborg, ett trafikföretag, sade till mig för ungefär två år sedan: ”Hade någon för ett halvår sedan sagt till mig att det fanns alkoholproblem bland mina anställda hade jag skrattat och sagt: Det finns inte en chans, för så fort en människa här har alkoholbesvär kickar vi honom, eftersom han skall köra fordon i vilka allmänheten färdas. Vi kan inte ta på vårt ansvar att ha personal med alkoholproblem som förare på våra fordon. Men, för ett halvår sedan började vi undersöka vår sjukstatistik och fann då, som man även har gjort på många andra håll, att många var borta ganska ofta med en och två dagars sjukledighet varje gång. Vi såg att antalet sjukdagar tenderade att bli mycket högt — vi började komma upp i 40—50 sjukdagar per anställd och år. Vi sade oss att det här måste vi göra någonting åt. Vi anställde en sjuksköterska med den enda uppgiften att uppsöka hög som låg — så snart som någon sjukskrev sig. Hon gick hem till vederbörande och sade: Är det någonting vi kan hjälpa till med? Behövs det medicin eller någonting annat så är vi beredda att stötta upp. Vad vi då upptäckte var en förfärande omfattning av alkoholbekymmer hos dessa personer, som alltså på arbetsplatsen inte hade röjt någonting på grund av den hårda disciplinen som gjorde att man visste att det inte gick att komma till jobbet ty då blev man av med det. Man tvingades att sjukskriva sig.” Jag har velat anföra detta, eftersom jag tror att dessa förhållanden inte är kända av så många. Vad skall vi då göra? Det är naturligtvis gott och väl att vi prövar olika metoder, och jag tror det är nödvändigt att göra en perspektivutredning. Jag tror också att vi behöver en utredning av den typ som föreslås i reservationen 1 beträffande narkotika. Vi måste skaffa fram ett parla mentariskt underlag för de ganska radikala åtgärder som säkerligen behövs. Det räcker inte att smeka med hartassen och tro att vi därmed löser några problem. Det har vi gjort länge, och vi har tyvärr — det håller jag med herr Svensson i Kungälv om — använt en hel del utredningar i det behagliga syftet att slippa ta ställning. Men jag tror att tiden är inne då vi måste ta ställning. Viktigare än att bota måste dock vara att förebygga. Där delar jag helt herr Svenssons i Kungälv uppfattning när han säger att vi litet till mans har ett stort ansvar när det gäller att vara föredöme. Jag har varit med om personalfester, fester anordnade av företaget, där inga andra drycker än alkoholhaltiga tillhandahölls. Man har varit tvungen att prata med serveringspersonalen för att få något alkoholfritt, och det har nästan blivit panik i lägret innan man fått fram någon annan dryck. För min egen del har jag under många år haft ansvaret för de fester vi ordnar för våra pensionärer och andra. Jag har inte kommit därhän jag helst skulle önska — dvs. att allt var alkoholfritt — men jag har åtminstone kommit därhän att det aldrig förutsätts att någon skall ha det alkoholhaltiga, utan kyparen har båda sakerna och frågar: ”Vad önskas?” Det är en minimiservice åt den som inte vill ha alkohol. Jag hade för ett femtontal år sedan en kollega med grava alkoholbekymmer, som jag hade lyckats rycka loss från beroendet av sprit. Vi hade hållit honom fri från alkohol tre fyra år. Så blev han bjuden till en sådan här tillställning, och där fanns bara sprit. Han försökte undvika att ta något, men alla sade — de kände naturligtvis inte till att han hade spritbekymmer — ”Nog skall du väl ändå ha ett litet glas?” Till slut tog han ”bara” ett glas vin. En halvtimma senare hittade vi honom på arbetsplatsen, Då satt han på en toalett, hade satt i sig en ”krympling” och var totalt dödfull, för att använda ett rått uttryck. Vi hade stora svårigheter innan vi fick honom avgiftad igen. Jag menar att vi har en stor skyldighet — inte minst som riksdagsmän och på arbetsplatsen — att ständigt vara åtminstone det goda föredömet att vi inte alltid förutsätter att det skall vara alkoholhaltiga drycker. Jag irriteras mycket av att vart man kommer på representationslunch eller arbetslunch eller vad det kallas, så nog förutsätts det att alla skall ha minst en mellanöl, eller en starköl. Man skall alltid behöva säga ifrån: ”Jag önskar inte mellanöl! ” Sedan blir det ett springande av serveringspersonalen, som skall titta efter om det över huvud taget går att plocka fram någonting annat. I bästa fall får man, som min flicka brukar säga, litet ”sprutvatten”, dvs. vichyvatten — som jag inom parentes sagt avskyr.

Fru talman! Debatten ser ut att bli lång, men de många inläggen och de tungt vägande argumenten verkar förhoppningsvis som en väckarklocka på dem som ännu inte inser att det vi debatterar utgör ett av de allra allvarligaste problemen i det svenska samhället. Men efter de många anförandena skall jag begränsa mig till bara en liten delfråga. Herr Wiklunds i Stockholm motion om perspektivanalys och behovet att se litet längre in i framtiden än det närmaste budgetåret blev för mig en motion som både gladde och överraskade. Jag har nämligen i de alkoholdebatter med representanter för helnykterhetsrörelsen som jag haft förmånen att få delta i påpekat, att när vi nu diskuterar alkoholfrågan och alkoholpolitiken så diskuterar vi egentligen tänkbara förhållanden på 1980-talet. Jag har i de där debatterna försökt att teckna människans situation nu, som inte mätes i pengar, i mat, i kläder, i bostad och välfärd utan i måttet av mera abstrakta ting. Jag tänker på måttet av gemenskap, meningen med tillvaron, den personliga utvecklingen, tryggheten — kanske främst den andliga tryggheten — och förmågan till avkoppling, rekreation och vila.

Man kan också fråga sig vilka förändringar som kan tänkas ske.

Vet herr Wiklund vad man då har svarat? Jo, en rätt framträdande representant för helnykterhetsrörelsen säger att det där är nonsens, och andra rycker på axlarna.

Skrivningen i utskottets betänkande och i reservationen är enligt min uppfattning ganska lika. Man kanske upplever viljan större i reservationen, och därför kommer jag att rösta för reservationen i det här avseendet.

Fru talman! Jag hade inte tänkt gå upp i denna debatt, men när jag kom in i kammaren och hörde herr Nilssons i Agnäs första inlägg trodde jag mig förflyttad till en annan värld, en annan epok. Jag trodde inte att jag skulle få höra någonting sådant år 1971. Det är den moderata samhällssynen över huvud taget som har gjort att jag har velat lägga mig i den här debatten. Herr Nilsson i Agnäs förfasar sig över det fruktansvärda samhälle som vi lever i. Han säger att de s.k. kulturarbetarna fördärvar dagens ungdom; han talar om att man river ned äktenskap och splittrar familjer. Han ger över huvud taget en skräckskildring som man inte känner igen på något sätt. Fru Kristensson talar om att vi behöver en tvångsvis behandling och att narkomanerna inte frivilligt kan ta sig ur sitt missbruk. Herr Wennerfors kommer in på frågan om dubbelarbetet som kvinnor och män har; han ifrågasätter det utbildningssamhälle, den utbildningsexpansion som vi har. Jag tycker att den moderata syn som vi hela tiden har känt på det här området mycket väl har skildrats i de inlägg som moderaterna har gjort i dag. Jag tror, herr Nilsson i Agnäs, att vi behöver kulturarbetare, vi behöver socialarbetare, vi behöver ungdomsarbetare, vi behöver skolfolk — över huvud taget människor som ägnar sig åt de här frågorna. Jag tror också att vi har mycket duktiga människor på dessa områden som gör en synnerligen fin insats. Herr Nilsson i Agnäs fick det hela att bli en remissdebatt som gick ut över skolfrågor, lokaliseringspolitik, socialpolitik — jag tror inte det var ett enda område som han inte lyckades få med i sin skräckmålning av det svenska samhället av i dag. Han talade också om detta med religionens stora betydelse och ansåg att det var det enda saliggörande. Han kanske inte uttryckte sig så, men man fick uppfattningen att det var detta han menade. Herr Nilsson i Agnäs och andra moderata talare har också varit inne på att vi behöver få in tvångsåtgärder i det här sammanhanget. Då skulle jag vilja fråga: Skall vi tvinga ungdomarna och dem som det här berör att ansluta sig till religiösa samfund — är det in i religionen vi skall tvinga dem? Är det detta som hjälper när det gäller denna problematik? Vad vinner vi med att ha tvångsintagning till sjukhus, när man kan rymma från sjukhus? Vad vinner vi med att ha tvångsintagning till ungdomsvårdsskolor, att tvångsvis placera de här ungdomarna i fosterhem eller andra former av samhällsvård? Jag tror inte alls att vi löser problemen på det sättet. De här åtgärderna är givetvis ett medel i den kamp som vi skall föra för att klara problematiken, för visst behöver de här ungdomarna hjälp, men jag anser att det är sociala insatser, insatser inom socialpolitiken, som måste till. Jag tror inte att vi löser problemen genom att tillsätta en parlamentarisk utredning. Politiker i all ära, riksdagsmän i all ära — men har vi inte en övertro på oss själva, om vi tror att vi genom tillsättandet av en utredning skulle klara narkotikaoch alkoholsvårigheterna? Det är väl på det lokala planet som åtgärderna måste sättas in. Barnavårdsnämnder och sociala centralnämnder måste givetvis ha större resurser för att kunna lösa problemen. Det utförs, sade jag, ett mycket hårt och fint arbete av socialarbetarna i dag. De har det givetvis svårt, och de behöver bättre resurser. Det är emellertid även så ute i våra kommuner och rent allmänt att socialpolitik, socialt arbete, har inte samma status som annan verksamhet, och jag tror att vi i det sammanhanget får tänka om. Våra stora sociala reformer — ATP, sjukvårdsreformen osv. — tycker vi är riktiga och där har vi satt in stora resurser, men när det gäller det sociala behandlingsarbetet har vi en helt annan syn på saken. Här har gjorts olika skräckmålningar av hur samhällsbilden kan se ut i olika sammanhang. Jag skall inte på något sätt bidra till att för kammaren skildra skräckmålningar, även om jag skulle kunna göra det dels genom att jag är mångårig ledamot av barnavårdsnämnden i Stockholm, dels genom att jag på mycket nära håll har känt till och följt både narkomanfall och alkoholfall. Jag tror att det är genom personliga insatser i en social verksamhet som vi skall kunna komma till rätta med detta. Vi måste pröva oss fram till olika behandlingsformer. Detta med narkomanin är ju någonting som är en i varje fall relativt ny företeelse i landet och som vi inte vet så mycket om. Fru Kristensson säger att man vet inte — jag kan inte avgöra om det var socialstyrelsen eller den tillsatta arbetsgruppen som hon syftade på — hur narkomanin fungerar. Ja, men vet någon av oss hur narkomani fungerar egentligen? Det är väl det vi måste försöka komma underfund med, så att vi på olika sätt kan komma till rätta med problematiken. Fru Kristensson sade också att ingen har blivit rehabiliterad. Det är väl ändå att ta till litet i överkant. Jag vet många som har blivit rehabiliterade. Men man kan inte sätta in en enda metod som passar för alla. Det kanske behövs individuell bedömning, individuell behandling av samtliga fall. Men jag tror det är fel då man säger att inte vi inom socialutskottet ser allvarligt på de här problemen. Det tror jag att alla människor i samhället gör. Det har framhållits att det råder brist på kärlek och ömhet, och sedan säger man här att den enda lösningen på det är religionen. Det ligger mycket i talet om den brist på emotionella kontakter som människorna känner. Det kan vara en brist i förhållandet till föräldrarna eller till de anhöriga, och den bristen finns sannerligen inte bara i de lägre inkomstgrupperna, alltså i de familjer som har det sämre ekonomiskt. Erfarenheterna från mitt arbete i barnavårdsnämnden tyder i stället på att bristen på emotionella kontakter oftast finns inom socialgrupp 1. Det behövs alltså insatser av olika slag. I de förstnämnda samhällsgrupperna är det säkerligen, som herr Svensson i Kungälv sade, insatser för att sanera den sociala och ekonomiska miljön som måste till. Med detta vill jag ha sagt att vi måste arbeta på olika vägar och att det först och främst behövs insatser på det lokala planet. Vi skall satsa mycket på den sociala verksamheten ute i kommunerna för att på olika vägar pröva oss fram till en lösning av problemen. Det är problem som alla människor ser allvarligt på, och det gör även ledamöterna i socialutskottet. Fru talman!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

Fru talman! När vi diskuterar så allvarliga ting som nu är det beklagligt att fru Sigurdsen försöker att slå partitaktiska mynt av frågorna och av tragedierna i samhället. Två andra talare i denna debatt höll på i 25 respektive 17 minuter, och i motsats till dem försökte jag att begränsa mitt anförande så mycket som möjligt. Därigenom lyckades jag komma ned till sex minuter. Men dess värre blev jag därför helt missuppfattad av fru Sigurdsen, som sade att jag ifrågasatte det utbildningssamhälle som vi har. Det har jag visst inte gjort! Jag har sagt och menat att en av de dominerande utvecklingstrenderna under både 1970 och 1980-talen kan tänkas bli en fortsatt utbildningsoch informationsexpansion, vilket kan föra med sig att människorna får mycket bättre kunskaper och större kännedom om åsikter och liknande. Och då undrade jag hur det kommer att påverka den framtida människan, för vilken vi diskuterar den framtida alkoholpolitiken. Herr Wiklund i Stockholm berättade för en stund sedan att det just i dag i detta hus pågår ett seminarium om tvång kontra frihet. Då frågar jag: Hur kommer framtidens mer informerade människa att se på tvång och frihet? Och hur ser dagens människa på de begreppen? Jag menar att det är av värde för oss, när vi diskuterar alkoholpolitiken, att också ta ställning till sådana frågor. Det var därför jag överräckte en jättebukett blommor till herr Wiklund. Och efter det kommer fru Sigurdsen och ställer till med ett partipolitiskt gräl. Det var rätt onödigt!

Fru talman! Det är ju roligt med människor som reagerar temperamentsfullt på vad man säger — och det gjorde verkligen fru Sigurdsen. Hon placerade mig i en annan värld och i en annan tidsepok. Men jag lever i dagens Sverige, även om jag också har en annan värld i bakgrunden. När fru Sigurdsen talade om min skräckskildring hade jag svårt att förstå henne. Ser inte fru Sigurdsen något skräckingivande i utvecklingen i dag? Jag sade inte något nedsättande om socialarbetarna eller andra arbetares insatser; jag sade att den form av vård som rekommenderas från ansvarigt håll är sådan att den inte för till målet — men det rår ju inte arbetarna för. De kämpar och arbetar vidare. Sedan gjorde sig fru Sigurdsen själv skyldig till en skräckskildring, när hon talade om att socialarbetarna inte hade tillräckliga resurser, att de hade det svårt i sitt arbete. Också fru Sigurdsen skildrade läget ganska mörkt. Det är helt enkelt så att läget är allvarligt. Jag menar att kristen fostran i form av åtgärder som sätts in tidigt och som ger en annan miljö och goda hem är av betydelse. Känner verkligen fru Sigurdsen kristendomen, känner hon det hon kallar religionen? Ger religionen narkomani, ger religionen alkoholism? Ger inte tron i stället räddning? Om vi kunde få ett samhälle som mera präglas av de målsättningar som byggt upp vårt samhälle, skulle det då inte bli en ändring? Jo, jag vågar tro det. Jag sade att många kulturarbetare arbetar för att nedriva det som har byggt upp vårt samhälle. Jag står för det. Jag har överallt i massmedia, i litteratur, radio och television mött angrepp på det som jag anser vara det fundamentala i vårt samhälle. Själv kommer jag inte från socialgrupp 1 utan från socialgrupp 3. Jag kommer från ett fattigt hem, men det var ett lyckligt hem, för där fanns tro, och där fanns det som har givit mitt liv innehåll. Jag kanske också skulle ha gått under som alkoholist eller narkoman om jag inte i tidiga år hade fått det som har givit livet värde och glädje, och det är många som kan vittna om detsamma. Att det sedan händer att även människor från kristna hem misslyckas är sant, och jag är medveten om att det aldrig blir idealiskt här i världen. Jag har aldrig påstått att det finns någon stat här på jorden där det inte finns några svårigheter. Men vi kan vara övertygade om att om vi inte ger människorna andra normer när vi tar bort de kristna normerna eller de normer av idealitet och annat som de haft förut, så kommer det att sluta i katastrof. Och då kommer diktaturåtgärderna av sig själva. Situationen blir helt enkelt omöjlig. I demokratins namn efterlyser jag alltså respekt för de värden som vi har byggt vårt samhälle på.

Fru talman! Det har talats mycket för och även mot de religiösa inslagen i den här verksamheten, och även jag ber att få säga några ord om detta.

Jag tror därför att man skall vara tacksam för den svenska religiösa rörelsens insatser som ett, t.o.m. kostnadsfritt, hjälpmedel i den här verksamheten. Jag tycker också att det ser ut som att man mer och mer genom åren försökte mildra de aggressiva tongångarna då man ändå måste konstatera vilken hjälp som har givits av frivilliga krafter på den vägen. I varje fall den äldre generationen minns väl från sin ungdoms skolböcker bilder från österlandet, som föreställde en opiumhåla någonstans, där det låg människor och rökte opium. Vi fick lära oss att detta var något främmande och t.o.m. skrämmande för oss västerlänningar. Men går vi en rundtur i Stockholms city i kväll — eller i morgon kväll eller vilken kväll som helst framöver — kan vi nu se nära nog samma syn. Jag vet inte hur många av ledamöterna som varit inne på Alltinget och de andra ställena. Där sitter och ligger vanligtvis ett par hundra ungdomar, av vilka en stor del är ganska kraftigt påverkade. De sitter på golvet och vaggar, de sitter mer eller mindre inåtvända och lyssnar till den orientaliska musik som i allmänhet spelas där, några har med sig kassar med mat, några har med sig hundar och litet av varje — de har kommit dit ungefär som de går och står. De slår sig ner där och flyr från den hårda världen utanför. Här har talats mycket om svartmålningar och skrämmande skildringar, men det är ju skrämmande att se detta. Där finns många ungdomar, om vilka man på en enda gång kan säga att de naturligtvis inte har där att göra. Men det är inte bara det mänskliga förfallet, utan det är också som vi vet, följderna av alkoholism och narkomani som är så besvärande för samhället, bl.a. den tilltagande brottsligheten. Vi har mycket lätt att se på dagens situation när det gäller brott och narkomani, medan vi i allmänhet inte lika lätt kan se framåt i tiden. Men om vi försöker överblicka en tioårsperiod, vare sig det gäller trafikolycksoffer, olycksfall på arbetsplatserna eller, som i detta fall, narkomanin och dess följdbrott, får vi siffror som måste komma oss att reagera mycket starkt. Det totala antalet brott i Stockholm i år fram till mitten av november månad var ca 92000. Ökningen är ungefär 3 000 per år. På en tioårsperiod blir det alltså 1 miljon brott här i Stockholm. Eftersom ungefär en femtedel av brotten i landet begås i Stockholm, betyder det 5 miljoner brott i hela landet på en tioårsperiod. Även många av de äldre bland oss kan väl tänka sig att vara kvar i politisk verksamhet en tioårsperiod, och vi må alltså betänka vilket stort ansvar vi har. Jag skall därför be att få ta tiden ytterligare något i anspråk för att ge några detaljsiffror som faktiskt är dagsfärska och som jag ber er vara hyggliga att tänka på. Siffrorna gäller brottsutvecklingen i Stockholm. Checkbedrägerierna har minskat, och vi förstår varför — man handlar ju inte med check i samma utsträckning som tidigare. Medan dessa bedrägerier ännu var vanliga utfördes ungefär 70 procent av dem av narkotikamissbrukare som behövde mer pengar för att kunna betala de hajar som vi vill försöka bekämpa — något som vi emellertid inte tycks lyckas så bra med. Vad gör då dessa narkotikamissbrukare numera i stället för att använda checkar när de vill ha pengar? Ja, antalet inbrottsstölder ökar, liksom stölder ur fordon och likaså antalet postbedrägerier. Vill ni vara snälla och lyssna på följande siffror gällande för de tio första månaderna i år. De visar ganska tydligt vartåt utvecklingen går.

Det är alltså ganska nödvändigt att vi hjälps åt att ge polisen bättre resurser för dess verksamhet.

Det fattas synbarligen ganska viktiga länkar i hjälpkedjan ute på fältet, i synnerhet på kvällarna när myndigheterna har stängt. Verksamheten på en socialbyrå som stänger klockan fem är inte riktigt. detsamma som verksamheten ute bland lorten i samhället på kvällarna. Dagstjänsten på en byrå är ju nästan jämförbar med en byråmöbel där kläder ligger rentvättade, strukna och snyggt upplagda, medan det är ute bland lortkläderna och på kvällarna man skulle behöva jobba. När citypolisen tar en titt på något av dessa ställen, upptäcker den — och det skulle vem som helst av er som gick dit göra — att det finns många människor som alldeles uppenbart inte hör hemma där. De är kanske inte så djupt nedgångna. De ser inte ut att passa i miljön. Det gör de inte heller — egentligen skulle ingen passa i den miljön. Polisen går fram till någon av dessa och frågar: Vad gör du här? Du har ju varit intagen för vård någon tid, och vi trodde att du var bra. Du har efter vad vi kan förstå permission och skulle vara hemma hos dina föräldrar i t.ex. Sundsvall. — Ja, säger vederbörande, jag skulle egentligen vara det, men jag tyckte det kändes litet besvärligt och påkostande att ge mig hem, så jag åkte hit i stället. — Så träffar man det gamla gänget och allt börjar på nytt. Dessa människor har ingenstans att ta vägen, och polismannen kan inte själv ta dem ur träsket, när de är på väg nedåt igen. Polisen kan inte heller gå ut på gatan och be förbipasserande människor — som kommer t.ex. från en biograf och har haft det trevligt — att förbarma sig över dessa offer och hjälpa till att plocka upp dem ur gropen. Och inga barnavårdsmyndigheter finns tillgängliga så dags. Detta är bara ett exempel på hur det saknas länkar i denna kedja. Det är ett exempel på hur poliserna — som naturligtvis är juridiskt och polismässigt kunniga men också innerst inne synnerligen fina människor — måste lida i sin verksamhet, eftersom de är maktlösa. Här behövs bättre samverkan mellan polismyndigheterna och övriga myndigheter. Jag skulle vilja göra en liten reflexion här. Jag tittade uppifrån ett fönster häromdagen ned på Östra kulturhuset och det nya riksbanksbygget. Det intresserade mig hur nära varandra dessa hus skulle ligga och hur det kommer att se ut på gatan där. Mellan kulturhusfasaden och det nya riksbankshuset blir det ett prång på 3—5 meters bredd, kanske en återvändsgränd med en låst dörr i östra änden. Om man är pessimistisk, kan man förmoda att det blir ett nytt tillhåll för människor, som är litet ljusskygga. Jag tror att vi i fortsättningen måste försöka planera samhället under medverkan av polisen. Därmed menar jag naturligtvis inte att man skall ordna bunkrar och liknande så att polisen skall kunna ligga i bakhåll och övervaka samhället. Jag menar att polisen redan på samhällsplaneringsstadiet — i synnerhet när man planerar för stora byggnadsverk — bör få en chans att vara med och rådgöra i frågan från polis-social synpunkt. Enbart polisiära, regressiva åtgärder ger inte lösningen. Dessutom begås inte brotten direkt mot polisen, vilket många människor tycks anse. Brotten begås i stället mot samhällsgemenskapen. Mot oss alla. Vi kan därför alla på något sätt ge ett bidrag. Vi kan i all enkelhet ta oss an en sådan här person och försöka hjälpa honom till rätta. Vi kan tala för honom i riksdagen eller jobba för honom hemma i kommunen på något positivt sätt. Men huvudsaken är att det hela sker snabbt. Vi måste försöka hinna före tioårsutvecklingen, som ser ut att bli dålig. Vi måste bl.a. försöka hjälpas åt att skapa en bättre samhällslojalitet. Jag har tidigare velat beteckna det så — även om jag har fått mothugg och spe för det — att vi behöver en ny samhällsanda med större ansvarskänsla gentemot vår nästa, en större pliktkänsla och samhörighetskänsla både nedåt mot våra arbetstagare, om vi har sådana, och uppåt mot vår arbetsgivare.

Jag vet ännu inte, fru talman, om jag skall rösta för reservationen eller för utskottets hemställan — jag anser emellertid att huvudsaken är att vi tar itu med problemet med större kraft än som har blivit nyttjad hittills. Ett litet gäng människor som tjänar pengar på en ohygglig gärning står här mot ett mycket stort antal ungdomar som får sin framtid fördärvad och som kostar samhället pengar. Man säger att vi har demokrati i vårt land — och det har vi ju — och vi måste försvara demokratin från dag till dag. Det är inte så att vi har bestämt oss för demokrati en gång för alla, utan vi måste kämpa för den precis som man måste kämpa dag för dag med den kristna frälsningstron. Det finns nu några miljoner människor — mödrar, fäder, ungdomsledare, religiöst folk, skolfolk, idrottsledare och vad allt det nu är — som vill ungdomens bästa och på olika vis vill ge ungdomarna en god moral och en god uppväxttid, så att de skall bli både fysiskt och psykiskt bra människor. Men mot dessa miljontals människor står en liten grupp som har kunnat fånga ungdomens intresse, som har maktmedel — kanske massmedia — och som har en stark vilja att tjäna pengar på ungdomar. De människorna tycks vinna en stor del av ungdomen. Det är ju inte riktig demokrati! Jag talar nu inte på minsta vis mot ungdomen — all denna strålande och tjusiga ungdom i Sverige som sköter sig fint och är vårt framtidshopp. Jag talar inte heller mot de ungdomar som har drabbats av de här bedrövligheterna, utan jag talar mot de människor som utnyttjar ungdomarna och tjänar pengar på dem. Det är alltså dålig demokrati om vi tillåter att en liten grupp av sådana utsugare behandlar vår ungdom på detta sätt, som också mer och mer tycks bli fallet i framtiden. Låt oss samla oss och ta i med hårdare tag! Jag tror att det är klokast att rösta på reservationen!
Fru talman! Denna debatt har urartat så att den påminner om herr Gustafssons i Borås glada dagar för länge sedan. Det har inte på många år talats på detta sätt om hårda tag, gjorts bekännelser osv. Att debatten har urartat är skada, eftersom det är ett effektivt sätt att ta bort intresset för en allvarlig fråga. Detta är en allvarlig fråga, och som jag har sett den är det narkotikamissbruket som bör debatteras. Herr Svensson i Kungälv sade att det pågår utredningar. Nej, vi har inga utredningar i gång. Vi har haft en utredning, men han talade själv om att den lämnade sitt slutbetänkande 1969. Det står i utskottets betänkande: ”Myndigheten” — alltså socialstyrelsen — ”har knutit till sig en expertgrupp på nio personer som rådgivande organ i narkotikafrågor.” Inte heller detta är en utredning, utan det är ett rådgivande organ inom socialstyrelsen, som träder i funktion när beslut i sådana frågor skall fattas. Det heter också i betänkandet att ekonomiskt stöd skall kunna ges till frivilliga insatser på narkomanvårdsområdet. Det är utmärkt, men mot den bakgrunden avstyrker sedan utskottet förslaget om en parlamentarisk utredning. Man har således inte sagt, att det finns en utredning eller något annat aktivt organ i arbete nu. De myndigheter som sysslar med frågan har icke fått någon särskild tilldelning av tjänster eller byggt upp någon särskild organisation för ändamålet. Därför är det oriktigt att avvisa förslaget om en parlamentarisk kommitté med hänvisning till att myndigheter och utredningar arbetar med frågan. Fortfarande vill jag säga, att jag inte misstror alla dessa generaldirektörer; jag tycker de är bra var för sig, men de har ju sina speciella områden. Om de sedan träffas då och då för att få information, kan detta inte, även om expertgruppen har sekreterare, vara något uttryck för en gemensam vilja hos riksdagen att hjälpa landet mot narkomanin. Här har talats mycket om religion, men det är väl ingen som misstänker mig för att på den punkten vara engagerad — fast man vet ju inte vad folk tror nu för tiden. Jag har sagt att det är klart att det finns kristna grupper som satsat på den här vården och lyckats. Det vore löjligt att inte säga det. Det kan man göra utan att tappa ansiktet — man kan vara lika stor hedning för det. Det har också framhållits att det gäller att pröva sig fram lokalt. Vi prövar oss nu fram lokalt med mycket dåliga resurser, särskilt när det gäller narkomanerna. Man kan inte säga att ungdomsgårdarna tål att synas, om vi skulle titta på dem riktigt i dag. De problem vi har att tas med är nästan övermänskliga. Här finns det folk som kämpar, enskilda befattningshavare som kämpar oerhört, sociala medarbetare som gör sitt yttersta, så att de inte orkar mer. Då är det vår plikt att bistå dem, som enskilt gör sådana här insatser. Jag tänker härvidlag mest på barnen och inte så mycket på de äldre. Narkomanerna är unga och blir aldrig gamla. Narkomanin är en företeelse som är relativt ny och som fångat upp de unga. Vi vet att den går allt. längre ned i åldrarna. Om man har ett verkligt reformnit och en känsla för samhället och för jämlikhet, kan man inte ställa sig vid sidan om och vänta att det ordnar sig. Det är det, som gör, att jag är hårt engagerad i att vi åtminstone skall ge ett bistånd till dem som för kampen där ute genom att säga: riksdagen är överens om att tillsätta ett organ som har detta som sin specialuppgift, inte på fritid eller lunchrast, utan för att följa frågorna och kanske ge bättre förhållanden. Här har talats om huruvida man skall ha tvångsvård eller inte. Jag har inte yttrat mig i den frågan. Jag skulle inte våga det; den är för komplicerad. Men när nu en kan vara så säker på sin sak och säga att det är hopplöst med vård eller att tvång inte bör tillgripas, varför då inte skapa ett samfällt organ som verkligen kan ge råd och som kan ta litet ansvar i frågan. Jag biträder fortfarande den första reservationen, och jag gör det därför att vi nu inte har något annat helt ansvarigt organ i denna fråga.
Fru talman! De parlamentariska reglerna gör att min replik till herr Svensson i Kungälv kommer litet sent. Han talade om höjdare och fotfolk i den här debatten. Jag vet kanske inte riktigt var han placerat sig själv och var han placerat statsrådet Lidbom. Jag diskuterar gärna de här frågorna med herr Svensson i Kungälv som är väl insatt i dem och som är en av representanterna i socialutskottet som jag sätter mycket högt. Jag har därför litet svårt att veta vilken kategori som herr Svensson placerade sig själv och statsrådet Lidbom i. Varför jag vände mig till herr Svensson beror på att han som sagt är ledare för SBN, Samarbetsorgan för bekämpande av narkotikamissbruk. Det skulle i det här sammanhanget vara intressant att höra vad han har att säga om arbetet i den gruppen, eftersom denna är åberopad av majoriteten i utskottsbetänkandet. Så enkelt ligger det alltså till. Även för riksdagens arbete kunde detta ha en viss betydelse. Man har ofta påpekat att det haglar enkla frågor och interpellationer i kammaren och att det blir svårt att hinna med alla. Det hade varit ett lämpligt tillfälle att redogöra för gruppens arbete så att jag slipper ställa en enkel fråga eller en interpellation om det. Fru talman! Några ord som avslutning. Under debatten har de ideella och religiösa insatserna på missbrukets område diskuterats. Jag tycker de är stora och värda allt beaktande. Vi har tidigare fått något mer generösa statsbidrag för att klara en del stiftelser och en del engagerade insatser från ideellt håll. Jag vill bara peka på en organisation, nämligen DKSN, De kristna samfundens nykterhetsrörelse, som upprättar organ runtom i landet, där man ger rådgivning i alkoholfrågor och också tar upp narkotikafrågorna. Jag tycker de gör en utmärkt insats, och det är mycket med tanke på dem som motionen också yrkar på mer generösa statsbidrag för att klara narkotikaoch alkoholmissbruket ute på det kommunala planet överallt i Sverige. Jag tror dock att inte heller detta är tillräckligt. Jag säger fortfarande att insatser behöver göras samordnat centralt. Det hade varit ett värdefullt inslag i debatten om gruppen här hade kunnat redovisa vad den haft för sig och vad den håller på med.
Fru talman! Det är inte jag som i debatten fört in talet om höjdare och fotfolk. Jag gav en replik till andra som använt uttrycket. Jag vill helst vara du och bror med hela Sverige, och jag lägger gärna bort titlarna med Hans Majestät Konungen om han ber mig. Det är ju inte detta saken gäller. Statsrådet Lidbom var inte här, det var inte bra, medan andra menade att nu hade man satt höjdarna i en annan instans, nämligen i samarbetskommittén; det var inte heller bra. Det var detta jag reagerade emot, och min slutkommentar till den historien var att här finns ett intresse för saken som sådan. Låt oss därför inte tala om vare sig höjdare eller fotfolk.

Fru talman! Jag ber att få uttrycka min tacksamhet till fru Eriksson i Stockholm för hennes senaste anförande. Det var ett balanserat anförande, som väl behövdes efter fru Sigurdsens inlägg. Fru Sigurdsen drog i debatten in all möjlig agitation som kan förekomma ute i buskarna. Fru Sigurdsen uppehöll sig inledningsvis mycket vid vad hon kallade för moderat samhällssyn, och hon buntade ihop Tore Nilsson, Alf Wennerfors och Astrid Kristensson i ett paket och talade om den skräckskildring dessa skulle ha lämnat av förhållandena på det område vi diskuterar. Det är nästan så att man frestas tro att fru Sigurdsen över huvud taget inte hört vad fru Kristensson sagt i ärendet. Jag vet inte hur det förhåller sig med den saken, men låt mig i stället för att belysa det ihåliga i fru Sigurdsens argumentering erinra om hur mycket hon talade om att det var skräckskildringar som dessa ledamöter lämnat och att en sådan svartmålning skulle vara bevis för att moderat samhällssyn är negativ och ensidig till denna allvarliga fråga. En liten stund senare — när hon talat om någonting annat — sade hon att hon också skulle kunna lämna skräckskildringar! Vad är det för skillnad på hur några moderater upplever samhället och på hur fru Sigurdsen upplever de faktiska händelserna i detta samhälle? Det allvarliga anförandet från fru Erikssons sida gav en fin relief till det hela, och det bör ha övertygat oss alla om att här finns verkligt betydelsefulla, tunga frågor, som vi allesammans måste hjälpa till med, oavsett om vi har den ena eller den andra politiska uppfattningen. Då skall man inte göra partipolitik av frågan på det sätt som fru Sigurdsen gjorde och sedan litet i förbifarten insinuera att det som herrar Tore Nilsson och Wennerfors och fru Kristensson hade tagit upp egentligen var väldigt betydelselöst. Vi har från det moderata samlingspartiets sida egentligen bara kyrkan att komma med — det var innebörden i fru Sigurdsens anförande. Jag tror att det finns behov av all socialvård, både den som bedrivs inom kyrkan — den skall fru Sigurdsen inte förakta — och den som bedrivs av olika profana institutioner för att komma till rätta med detta problem. Visst görs det insatser av stor social betydelse på den kyrkliga sidan. Men det var någonting som fru Sigurdsen ville avfärda. Det var över huvud taget ingenting att intressera sig för i detta sammanhang. Fru talman! Jag har egentligen inte mycket mer att säga än att jag tycker inte att detta är en fråga som lämpar sig för politiska diskussioner av det slaget att man försöker dela upp oss i olika partigrupper. Fru Sigurdsen lyckades till och med få in olika socialgrupper i sitt anförande och göra en skillnad mellan dem. Hon säger att när det gäller socialgrupp 2 och socialgrupp 3 skall man göra en förbättring i deras sociala situation. Vad beträffar socialgrupp 1 så råder där en kärlekslöshet i stället som man skall möta med andra medel. Det ger, herr talman, en bild av att detta anförande av fru Sigurdsen inte var genomtänkt.
Herr talman! Nu påstår herr Lidgard att jag spred all möjlig agitation som förekommer ute i buskarna. Nej, herr Lidgard, det var de talare som tidigare har varit uppe som spred den agitationen. Sedan säger herr Lidgard att jag buntade ihop de olika moderata talarna, när jag i stället hade märkt en klar skillnad i argumentationen från de borgerliga talarna. Det var just moderata ledamöter som talade om att det behövs ytterligare tvångsåtgärder. Vidare, herr Lidgard: Jag lyssnade till fru Kristensson. Jag förstår att hon har sagt till herr Lidgard att jag inte var inne i kammaren. Men vi har ju förmånen att kunna lyssna på våra högtalare på rummen. Jag har t.o.m. stenograferat vad fru Kristensson anförde. Jag förstår inte varför man inte får göra politik när man är riksdagsman och när man står i denna kammare och talar i en fråga där man klart kan notera att det finns en skillnad i uppfattningarna. Och det är ju inte bara i detta sammanhang som moderaterna vill ha ett starkare tvångsingripande. Vi hör det i andra sammanhang, t.ex. när det gäller frågan om att det behövs mer poliser för att lösa olika problem. Att jag tog med bilden av olika socialgrupper var för att belysa deras situation. Jag förstår att det är obehagligt att höra talas om att olika grupper har olika situation i vårt samhälle. Men det är ofta så, sade jag, som jag har upplevt det i mitt arbete i barnavårdsnämnden. Människor i socialgrupp 1 — om vi nu skall använda denna terminologi — som inte lever i den ekonomiska och sociala misär som andra kanske gör kan ofta köpa många saker åt sina barn och ge dem sådant som andra barn inte får. Men det brister ofta mycket i den emotionella kontakten mellan de föräldrarna och barnen. Det var det jag ville ha sagt med jämförelsen.
Herr talman! Det gäller inte frågan om man får lov att göra politik eller inte. Frågan är: Har vi vissa ämnen som vi kanske rent av inte bör göra politik av? Jag uppfattar narkotikaproblemet så att det är någonting som rör oss alla så nära att man bör undvika att i diskussionen dra in gängse politiska motsättningar. Sedan skulle jag helt kort vilja säga något om tvång. Jag märkte nog att fru Sigurdsen i sitt första anförande just försökte betona att vi från moderata samlingspartiet skulle vara särskilt benägna för tvång, det skulle höra till vår samhällssyn. Man bör inte uttrycka sig på det sättet. Man kan i stället uttrycka sig så försiktigt som fru Eriksson i Stockholm, som var tveksam om huruvida det var motiverat med tvång eller icke. Jag är för min del litet mer övertygad om att man, när man som här har att göra med människor som ibland är så sjuka att man inte kan förmedla en sjukdomsinsikt till dem, understundom måste tillgripa tvång för att om möjligt kunna hjälpa dem till bättring.

Herr talman! För reservationen 1 till kulturutskottets betänkande nr 28 står endast herr Nilsson i Agnäs. Emellertid var det jag som vid utskottsdiskussionen förde ordet och yrkade på reservation — med instämmande självfallet av herr Nilsson — men då jag var sjuk vid justeringen finns mitt namn inte med. Enligt vad jag hört är det nya direktiv för hur utskottsbetänkanden skall skrivas som föranlett detta. Var och en kan i dagens handlingar se att dessa inte följs konsekvent. Jag vill helt kort deklarera att jag finner direktiven egendomliga. Och sedan till reservationens innehåll. Låt mig först poängtera att jag i fortsättningen av detta anförande kommer att använda begreppet kultur i relativt snäv betydelse — jag har alltså inte givit mig in på den svåra definitionsfrågan: vad är egentligen kultur? Hur viktig är kulturen egentligen? Vilken plats har den i vårt liv? Är det viktigt med teater, musik, konst, film, böcker, även när vi som nu har ett bistert ekonomiskt klimat? Hör kultur till det som vi i första hand skall pruta på när det blir ont om pengar? Ja, om man betraktar kultur som en klädsam men i och för sig lyxbetonad garnering på ett samhälle som egentligen har viktigare saker att sköta, så blir det naturligt att, t.ex. som skett i många kommuner i år — inte minst i Stockholm —, kraftigt skära ned anslaget till inköp av konst. Då är det också naturligt att arbeta med stöd och stipendier till kulturskaparna och låta anslagen till dessa bli beroende av det ekonomiska läget. I den, sedan åtskilliga år nu livliga kulturpolitiska debatten utgår man från en annan uppfattning om kulturens värde. Diskussionen har nämligen i hög grad gällt hur kulturyttringarna skall nå ut i landet till alla människor, som då förutsätts ha ett icke tillgodosett behov av kultur. De förslag som väntas från kulturrådet i början av nästa år utgår enligt uppgift från denna syn. Inställningen till kulturen är således ganska dubbelbottnad. Alla torde åtminstone med läpparna vara eniga om att kultur och kulturyttringar är en viktig, ja omistlig ingrediens i mänskligt liv. Däremot intar man — fortfarande i den snäva bemärkelsen av termen kultur — en vacklande hållning till kulturskaparna och deras ekonomiska villkor och tycks ofta bortse från att de är själva förutsättningen för att kultur över huvud taget skall existera. När motionen 249 vid årets riksdag hemställer att riksdagen skall som sin mening uttala att fortsatta samhälleliga insatser för att förbättra kulturskaparnas ekonomiska villkor bör utformas i enlighet med principen ersättning i stället för stöd — en hemställan som nu återfinns i reservationen 1 — så är det i och för sig inte en ny tanke man presenterar. Den inställningen har upprepade gånger hävdats i debatten, inte minst från kulturskaparna själva. Även om en sådan inställning ofta möter stor sympati reser man svårigheter från många håll, nu senast i föreliggande utskottsutlåtande. I debatten, särskilt man och man emellan, kan otaliga hinder räknas upp mot att man skulle handla efter den principen. En av de vanligaste — och låt mig säga enfaldigaste — är risken för att var och varannan skall förkunna sig vara konstnär. Frågar man vederbörande som hävdar en sådan mening om han kanske själv skulle frestas att göra så, blir svaret: Nej, inte jag, men andra. Nu skall det inte förnekas att många svårigheter och stötestenar kommer att finnas innan principen kan anses genomförd. Poängen med ett riksdagens uttalande är heller inte att systemet skall ändras över en natt utan att det fortsatta arbetet skall inriktas efter en bestämd handlingslinje, en princip. Om man uttalar sig för en principiell hållning, sak samma vad det gäller, så föregriper man inte någon utredning, om inte denna utredning gäller själva principen. Utskottsmajoritetens påstående att ett uttalande i dag skulle innebära att man föregrep kulturrådets arbete är således obegripligt — kulturrådet undersöker ju i huvudsak hur nuvarande stödsystem fungerar. Det är min fasta förvissning att ett sådant principuttalande från riksdagens sida verksamt skulle bidra till en ändrad inställning till kulturskaparna och påskynda en syn på dem som på varje annan grupp yrkesarbetande i samhället. När man funderar över dessa problem är det för övrigt mycket nyttigt och talande om man försöker sätta någon annan yrkesgrupp i kulturskaparnas ställe; det torde inte vara möjligt att låta någon annan yrkesgrupp vara beroende av något som av dem själva ofta uppfattas som slump och godtycke, dvs. inköp, anslag och stipendier. Kulturskaparnas ekonomiska villkor har genom stöd och stipendier förbättrats under de gångna åren, men utvecklingen till ett modernt kultursamhälle kräver ett ytterligare steg.

Ett fullödigt accepterande av principen ersättning innebär också ett successivt avvecklande av stipendiesystemet. Det hindrar självfallet inte att ersättning kan behöva kompletteras med stöd. Principen ersättning förutsätter naturligtvis, med vår tids sätt att se, förhandlingsrätt, dvs. medinflytande från kulturskaparnas sida på deras ekonomiska villkor. Det må ta avsevärd tid att nå fram till ett fullständigt genomförande av denna princip. Det tycker jag nu är ett ytterligare och mycket starkt argument för att man snarast möjligt börjar arbetet — utan sidoblickar — för att nå därhän. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1.

Herr talman! Jag skall heller inte gå närmare in på kulturpolitiken i vidare mening utan hålla mig till den fråga som särskilt berörs i reservationen. Jag vill i övrigt hänvisa till den motion nr 812 som har väckts från folkpartiets sida och som har behandlats av kulturutskottet. I motionen ställs frågan: Skall staten flytta fram sina positioner och gripa in som aktiv producent på kulturområden där den tidigare nöjt sig med att vara styrande eller stödjande? Något entydigt svar kan väl inte ges på den frågan, men med tanke på svensk liberalisms fasta förankring i olika folkrörelser är det naturligt att i hög grad lita till de fria bildningsorganisationerna och på olika sätt ge stöd och stimulans till dessa fria organisationer. Det är å andra sidan självklart att stat och kommun måste gripa in och både producera och dirigera verksamheten i de fall fria organisationer och andra marknadsförare inte tillgodoser allmänhetens behov och intressen på ett tillfredsställande sätt eller om en olycklig monopolsituation skulle hota att uppstå. Det allmänna bör, menar jag, stödja inte bara professionella yrkesutövare utan också personer som har en annan yrkesverksamhet och som ägnar sig åt konst vid sidan av sitt yrkesarbete. Det är enligt min mening angeläget att på olika sätt stimulera dessa icke-professionella till insatser. Från det allmännas sida bör ges möjlighet till tjänstledighet för statligt och kommunalt anställda och till arbetsstipendier för andra. I det sammanhanget vill jag föra in frågan om en statlig kulturfond, som vi föreslagit från folkpartiets sida men som utskottet inte ansett sig kunna tillstyrka; i stället har man hänvisat till kulturrådet. Det finns, anser jag, skäl att inte låta hela det statliga bidraget gå till de centrala kulturproducerande institutionerna. Risken skulle annars bli en onödig institutionalisering och byråkratisering. Vi har alltså fört fram förslaget om en statlig kulturfond — jag skulle vilja tillägga: en öppen kulturfond. Ordet öppen syftar då på att fonden skall stå öppen för alla: enskilda människor, grupper, föreningar, organisationer och kommunala kulturnämnder. Den skall också föra en öppen, obunden och rörlig anslagspolitik. Fondens styrelse bör i likhet med de statliga forskningsråden fördela anslag efter ansökningar, i vilka man har presenterat det ändamål som åsyftas. Kulturfonden bör ge enskilda personer möjlighet att genomföra något visst projekt, t.ex. att skriva en bok eller ett teaterstycke, att komponera ett musikverk eller att genomföra ett forskningsprojekt rörande kulturlivet.

Mer eller mindre fast organiserade grupper bör också kunna komma i fråga för anslag till experimentverksamhet. Jag tänker på musikensembler eller teatergrupper i första hand. Kulturnämnder i landsting och primärkommuner skall också kunna få bidrag till speciella projekt eller utvecklingsprojekt för längre perioder, av den typ som det statliga utvecklingsbidraget till biblioteken representerar. Jag tänker här på kulturveckor, festivaler och liknande arrangemang. Eftersom statens kulturfond, som vi har tänkt oss den, också syftar till en decentralisering av kulturutbudet bör det i stadgarna slås fast, att viss del av medlen skall anslås till regionala och lokala aktiviteter. Kulturfonden bör ledas av en allsidigt sammansatt styrelse — den skulle alltså icke vara sammansatt så som kulturrådet för närvarande är — och den bör utses av flera instanser för att allsidigheten såvitt möjligt skall garanteras. Ledamöter bör sålunda utses av Kungl. Maj:t, av Svenska landstingsförbundet, av Svenska kommunförbundet, av folkrörelsernas organisationer och givetvis också av kulturarbetarna. Fondens styrelse bör ha sådan sammansättning för att det skall kunna bli en allsidig bedömning och för att det skall bli möjligt med större insyn och medinflytande. Styrelsen bör förnyas successivt för att garantier skall skapas mot slentrian och ensidighet. Jag menar också att styrelsens arbete bör ske under stor öppenhet, och att avslag på gjorda framställningar bör kunna motiveras. Ett årligt sammanträde bör vara öppet och få formen av en kulturriksdag med bred representation. Då skulle en dechargdebatt vara på sin plats och vara den naturliga formen för allmänhetens kontroll och medinflytande när det gäller anslagen till olika kulturella ändamål. Det främsta syftemålet med en statlig kulturfond av det slag som jag här har skisserat och som finns omnämnd i vår motion bör vara att ekonomiska resurser tillförs producenter och andra ansvariga utgivare av kulturaktiviteter utan att någon byråkratisk apparatur byggs upp. Fonden bör kunna bli en stimulans till nya okonventionella initiativ och ge också den som inte tillhör de etablerade eller professionella en chans, och den bör vidare skapa möjligheter att decentralisera den kulturella verksamheten. Som jag antydde inledningsvis har kulturutskottet i sitt betänkande inte givit sitt bifall till förslaget om en statens kulturfond, utan utskottet menar att detta är frågeställningar som kan förutsättas bli aktualiserade i kulturrådets arbete. Eftersom man väntar ett betänkande därifrån nästa år vill man inte nu ta ställning i fråga om en kulturfond. Jag tycker inte att detta är riktigt tillfredsställande — kulturrådet är inte sammansatt på det sätt som vi menar att kulturfondens styrelse skulle vara — och jag har därför anledning, herr talman, att yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman!

Vi inom utskottsmajoriteten har inte kunnat gå med på dessa förslag. Jag är för min del övertygad om att vi, om vi hade begärt något sådant som reservanten begär, hade mött en mycket stark reaktion både från allmänheten och från kulturarbetarna själva. Vi brukar här i riksdagen hänvisa till pågående utredning när en motion som vi får till behandling rör sådana saker som en utredning redan ägnar sig åt. Så har vi gjort i utskottet också när det gäller det här förslaget.

När betänkandet har kommit blir det väl i vanlig ordning remissbehandling. Vi får så en proposition, hoppas jag, samt motionstid i anslutning till den, och vi får utskottsoch riksdagsbehandling. I och för sig kunde detta vara tillräckligt starka skäl för att inte nu göra något uttalande om hur de ekonomiska villkoren skall utformas för kulturarbetarna,.

Det är ju inte alls säkert att de vill att stipendiesystemet skall avvecklas och sålunda finner att den föreslagna principen om ersättning för arbetsprestation är den riktiga. Jag tror för all del att syftet med motionen 249 och även med reservationen 1 är att söka förbättra kulturarbetarnas villkor. Men jag är inte alls övertygad om att deras villkor skulle bli förbättrade, om reservationen 1 bifölls, ty innan man gör ett sådant principuttalande som föreslås i reservationen får man ställa sig en rad olika frågor. Fru Mogård må kalla dem enfaldiga eller inte — de bör enligt min mening ändå ställas. Hur blir det för de lovande talangerna som ofta har behov av stipendier innan de är färdiga och kan få någon ersättning för sin konstnärliga prestation? Hur blir det för dem som när de är något äldre inte orkar producera lika mycket som i sin krafts dagar? Vi har också många som producerar med relativt långa mellanrum men vilkas produkter då de kommer är verkligt förnämliga. Man kan fortsätta och säga: Skall vi möjligen ha statligt anställda kulturarbetare — hur blir det då med den fria konsten?

Det behövs ett detaljstudium, och det är vad den utredning gör som jag här har nämnt och som när den är färdig kommer att framlägga förslag. När det gäller reservationen 2, som herr Källstad talade för, så är jag alldeles övertygad om att också den har ett allvarligt syfte och vill hjälpa kulturarbetarna. Det ligger väl en hel del i vad som är sagt, att det vore önskvärt att man kunde få medel att hjälpa kulturarbetarna ute i landet, så att också de finge bättre möjligheter att göra värdefulla kulturinsatser. Enligt vad herr Källstad sade skulle också kulturnämnder i landsting och primärkommuner kunna få bidrag till olika projekt. Får man de möjligheterna, så skulle det kunna innebära att vi fick ett kulturutbud till nya grupper. Vi kunde då även räkna med att få en kulturdebatt som flera var engagerade i. Jag upplever det så, det medger jag gärna, att grunden för en lokal och regional kulturdebatt ofta är svag. Reservanterna vill att stödet till olika branscher skall varieras och önskar göra det genom en statlig kulturfond under ledning av en allsidigt sammansatt styrelse. Det har inte nämnts något om fondens storlek, men man har sagt att det inte är meningen att detta skall vara en traditionell fond, alltså en sådan där man delar ut räntan på fondens medel. Efter vad jag förstår skulle staten lämna bidrag, vilka styrelsen hade att förvalta. Det utgår nu bidrag till särskilda kulturella ändamål, och där anslås det medel till teater, musik, dans, konst, utställningsverksamhet och tidskriftsstöd samt till något som kallas diverse ändamål. Under rubriken bidrag till särskilda kulturella ändamål har för innevarande budgetår anslagits drygt 23 miljoner kronor. Men det finns tydligen önskemål om större rörlighet när det gäller de medlen, och det är väl då en sak som får diskuteras sedan kulturrådet har lagt fram sitt förslag. Utskottet förutsätter att de frågeställningar som reservanterna har tagit upp blir aktualiserade i kulturrådets arbete, och därför har vi ansett att det inte nu vore välbetänkt att föreslå något i den riktningen.